Herr talman! Jag vill också påminna Björn Samuelson om vårt gemensamma arbete vi hade tidigare när frågan var uppe om att få fram ett stödområdessystem för Värmland. Vi samarbetade då över partigränserna. Vi behöver mer av samarbete. Vi har fått en förnämlig landshövding i Värmland som också är för samarbete. Han samarbetar och försöker få med stora delar av länet med kommunförbund och landsting. Det är med samarbete vi kommer någon vart.
Herr talman! Centerpartiet och vänsterpartiet är de två partier som har satsat hårt på just en utveckling av utbildningspolitiken som ett regionalpolitiskt instrument. Kjell Ericsson sade i sitt anförande, liksom jag gjorde, att frågan om utbildningsinsatser är viktiga för Värmland och dess framtid. Jag pekar då särskilt på verkstadsteknisk utbildning. Jag noterar att den del av denna nödvändiga utbildning som ligger på gymnasienivå är centern, vänsterpartiet och socialdemokraterna överens om att bygga ut kvalitativt. Men Kjell Ericsson skall sitta i samma regering som två andra partier som har som främsta mål att riva upp en reformering av gymnasieskolan och riva upp en reformering och kvalitativ förhöjning av utbildningen inom viktiga yrkesgrenar. Det går inte ihop om man skall avhända sig det instrument som man säger är så viktigt.

Herr talman! Det är en händelse som ser ut som en tanke att arbetsmarknadsutskottet avfärdar Stockholms län och dess problem på en halv sida av betänkandets 183 sidor. Det enda man har att säga är att man aktivt arbetar för att avlänka arbetstillfällen från Stockholmsområdet inom service och tjänstesektorn. ''Detta dämpar utvecklingstakten och skapar samtidigt sysselsättning i sysselsättningssvaga regioner.'' Förvisso dämpar det utvecklingstakten -- i Stockholmsområdet, men därav följer definitivt inte med automatik att det blir fler arbetstillfällen i andra delar av landet. Det borde man ha lärt sig i arbetsmarknadsutskottet vid det här laget. När man i betänkandet refererar den regionalpolitiska motion, som lagts av folkpartiet liberalernas ledamöter i Stockholms stad och län, läser man tydligen den som en viss potentat läser Bibeln. Arbetsmarknadsutskottet skriver att folkpartiet i motionen har ansett att farhågor för obalans på arbetsmarknaden är obefogade. Men man talar inte om i vilket sammanhang detta uttalande framförs. Detta gäller den storskaliga tillverkningsindustrin där 20 000 jobb försvunnit under de senaste femton åren -- under förutsättning att man dels stimulerar mindre tillverkningsföretag i länets svaga delar, dels att sysselsättningen får öka i tjänstesektorn. Men inte ens detta får Stockholmsregionen behålla. Genom en rad pålagor och restriktioner skall också service och tjänstesektorn motarbetas i Stockholms län. Det har de senaste åren funnits en rad illvarslande tecken. Småföretagens utveckling går långsammare här än i övriga delar av landet, kapacitetsutnyttjandet är lägre och sysselsättningen ökar sämre än riksgenomsnittet. Sysselsättningen i högteknologisk industri sjunker dramatiskt, och underskottet i vår handel med högteknologi ökar. I andra jämförbara OECD länder utgör detta område cirka en tredjedel av exporten -- hos oss är den endast en sjättedel. Den drastiskt sjunkande sysselsättningen inom tillverkningsindustrin visar att vi är i övergången från ett näringsliv grundat i tillverkningsindustri till ett kunskapssamhälle. Varför är det då så viktigt att de tekniska framstegen kan få bra utvecklingsmöjligheter i Stockholmsområdet? Och varför är det så viktigt att tjänstesektorn får öka, utan att den genast, som man säger i betänkandet, skall avlänkas till andra delar av landet? Jo, all forskning visar att nya tekniker först kommer till och provas i ett lands huvudstadsregion, för att sedan sprida sig som ringar på vattnet över landet i övrigt. Det är ytterst sällan som en teknisk landvinning provas i Vittangi eller Örträsk först. Huvudstadsregionens större förändringsberedskap fungerar nästan alltid som en motor i övriga landets utveckling. Den här drivkraften hindras naturligtvis om man ständigt motarbetar en naturlig utveckling i Stockholm, påtvingar invånarna här extra pålagor och ger företagen sämre förutsättningar att verka. Det är det vi nu bevittnar i Stockholms län -- speciellt accentuerat av nuvarande lågkonjunktur. Att förespråka en god utveckling i Stockholm är dock inte detsamma som att förespråka en låt-gåpolitik. Det finns en rad områden där mer restriktiva regler behövs, t.ex. för att klara miljön i ett så tättbefolkat och trafikintensivt område som Vi liberaler kräver inte att vi i Stockholms län skall favoriseras framför andra delar av landet. Vad vi däremot kräver är att övriga landet har respekt och förståelse för att länet har svåra regionala obalanser och tunga sociala problem. För att åtgärda dessa och för att skapa en god livsmiljö för regionens invånare behövs förstås resurser. Dessa skapas genom bättre tillväxt. Det går inte att ständigt åderlåta Stockholmsregionen genom straffskatter och genom specialkonstruerade regler. Under en lång period har länets utveckling strypts genom att en 30-procentig straffskatt lagts på alla investeringar, och när företagens investeringsfonder släpptes fria för ungefär ett halvår sedan undantogs Stockholms län. Nu skall äntligen skatten avskaffas och investeringsfonderna bli fria också här, men det är en skandal att så inte sker förrän den 1 juli, snart ett år in i en djup lågkonjunktur. Att hindra Stockholms strukturomvandling i tron att detta skall gagna utvecklingen i andra delar av landet strider mot all erfarenhet och alla forskningsresultat. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion A504.

Herr talman! Som alltid när regionalpolitiken behandlas i riksdagen är det många vackra ord och beskrivningar som vi sedan ser så litet resultat av ute i vårt avlånga land. Grunden för en fungerande region är en fungerande arbetsmarknad; endast då kan samhällsservicen tillgodose befolkningens basbehov. Om inte, så kommer också befolkningens mest elementära behov att kräva särskilda insatser, vilket i förlängningen kan fördyra samhällets omkostnader. Regionalpolitikens mål, som ingen egentligen ifrågasätter, är att skapa ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt fungerande regioner i hela landet, alltså även på Gotland. Men för att denna målsättning skall kunna verka krävs det att olika politiska områden samordnas, att en helhetssyn får prägla de beslut som fattas av landets ledning. Jag kan konstatera att Gotland har en god infrastruktur, bl.a. med hjälp av tidigare gjorda statliga satsningar, men att denna nu riskerar att vara utan värde till följd av olyckliga beslut i regering och riksdag i ett senare skede. Under föregående riksmöte såväl som under det innevarande har en rad beslut om näringspolitisk karaktär fattats av en majoritet i riksdagen, vilka vart och ett på ett påtagligt negativt sätt berör Gotland. Konsekvenserna av dessa separata beslut framstår vid en samlad bedömning som olyckliga ur rikspolitisk synpunkt och för gotlänningarna helt oacceptabla. Jag varnade för denna utveckling på ett tidigt stadium.

Detta för att nu nämna några av alla de negativa beslut som drabbat Gotland till följd av den förda politiken. För detta har regeringen det yttersta ansvaret. I min motion A502 har jag tagit upp en del av de i detta sammanhang aktuella frågorna. Det gäller främst föregående riksmötes beslut att Gotland skulle ställas utanför stödområde och därmed inte längre få del av lokaliseringsstöd till företag. Detta fick till följd att Gotland under föregående år missade ett antal företagsetableringar på grund av att vi inte längre kunde erbjuda något lokaliseringsstöd. Gotland har en näringsstruktur som markant avviker från vad som gäller för landet totalt. Industrisektorn är betydligt mindre medan de areella och offentliga sektorerna är betydligt större. Trots olika insatser som gjorts är den inomregionala obalansen fortfarande betydande. I förra årets regionalpolitiska beslut utlovades att för de kommuner som lyftes ut ur dåvarande stödområden skulle möjlighet finnas forsättningsvis att erhålla utvecklingsbidrag från regeringen. Detta har sedermera också utlovats från arbetsmarknadsutskottets ordförande vid besök på Gotland. Ett antal sådana ansökningar har gjorts från länsarbetsnämnden, men regeringen har inte levt upp till givet löfte. Det är med förvåning och besvikelse jag konstaterar att regeringen inte behagar bry sig om fattade riksdagsbeslut. De arbetslöshetssiffror som utskottet redovisar i betänkandet har ingen aktualitet i dag. Av ca 29 000 förvärvsarbetande gotlänningar är 3 700 inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen, en ökning med 15 % sedan förra året. Av dem är 700 öppet arbetslösa, vilket är en ökning med 92 % jämfört med förra året -- jag upprepar: 92 %. Antalet lediga platser var för ett år sedan 640 mot i dag endast 250, en minskning med 60 %. Nästan hälften av de arbetslösa är under 25 år. Detta är mycket höga tal för ett län där vi av geografiska län inte kan samverka med något annat län. Lågkonjunkturen har slagit till med full kraft, arbetsgivarna är rädda för att anställda folk just nu, oron och ovissheten inför framtiden är stor. Förändringarna i sjukförsäkringen har medfört att svenskarna har blivit mycket friskare, och därmed har ett stort antal vikariat försvunnit, främst för ungdomarna. Kommunens möjligheter att ordna beredskapsarbeten har minskat, anställningsstopp gäller för den administrativa personalen och de fackliga organisationerna har inget intresse av att ordna beredskapsarbeten för arbetslösa. Behovet av kraftfulla insatser för förstärka näringslivet på Gotland är därför alldeles uppenbart. Det lokaliseringsstöd som fanns tidigare var av mycket stor betydelse för att stimulera såväl nyföretagande som utbyggnad av befintliga företag. Det är därför nödvändigt att Gotland tillförs stödområde 2. Det föreslog jag i min motion. Jag konstaterar nu med intresse att en av de socialdemokratiska ledamöterna i fullmäktige i Gotlands kommun har just i måndags föreslagit att kommunen också skall arbeta för det. Det hade ju faktiskt haft större verkan om socialdemokraterna på Gotland hade påverkat sin regering för ett år sedan, när vi lyftes ut ur stödområdet, men ''för sent skall syndaren vakna''. För att en aktiv regionalpolitik skall kunna föras krävs vissa grundläggande förutsättningar. Dit hör för Gotlands del att kommunikationerna med fastlandet fungerar på ett tillfredsställande sätt. Så är inte fallet i dag. Färjetrafiken som är vår livsnerv till fosterlandet, som är vår väg, vår bro och vår järnväg måste ges en tillfredsställande lösning. Trots kraven på förbättringar under flera år har resultatet i stället under de senaste åren blivit att taxorna höjts kraftigt, att antalet färjor i trafik minskat och att antalet fastlandshamnar minskat. Vi har tidigare i vår diskuterat trafiken, och riksdagen har beslutat i enlighet med bl.a. kravet i min motion om att färjetrafiken måste bli föremål för ett utredningsarbete. Det måste utredas vilket ansvar som skall åvila staten när det gäller infrastrukturen, dvs. tonage och hamnar, och hur finasieringen skall lösas. För detta krävs en ordentlig utredning och inte något litet översynsarbete. Jordbruket och livsmedelsindustrin är sammantaget Gotlands största näringsgren. Från såväl län som kommun har krävts att denna näring, som på Gotland spelar större roll än i något annat län, skulle ges möjlighet att verka av regionalpolitiska skäl. Detta har jag också krävt i motioner vid ett flertal tillfällen. Men riksdagens majoritet har beslutat att alla förändringar skall slå igenom fullt ut också på Gotland. Man har varit fullständigt okänslig och inte velat ta några som helst regionalpolitiska hänsyn. I den tillväxtproposition som vi skall debattera senare i kväll har regeringen föreslagit att regionalpolitiskt stöd till Roma sockerbruk skall utgå som längst till 1995. Jag återkommer i den debatten, men jag vill ändå påpeka här att de cirka 12 miljoner av statliga medel som det handlar om har avgörande betydelse för tusentalet gotländska hushåll. Att tro att det går att få fram ersättningsarbete för både anställda, åkare och betodlare som är sysselsatta i nuvarande sockerproduktion är en utopi, men jag återkommer till detta senare. Till det gotländska näringslivet hör också turistnäringen. Den har hittills varit av utomordentligt stor betydelse. Vi ser nu de negativa effekterna av den breddade mervärdesskatten med full moms på hotell och restaurangnäringen samt i år också på persontransporter i färjetrafiken. Vi har en kort men intensiv säsong i detta viktiga turistlän. Det ekonomiska tillskott på i storleksordningen 500 miljoner som tillförts det gotländska samhället från turismen har haft stor betydelse för upprätthållande av service för den gotländska befolkning även utanför sommarsäsongen. Sveriges turistråd har nyligen presenterat en undersökning där det påstås att turismen på Gotland skulle ha minskat med 42 %. Även om denna siffra är grundad på en enkät och förmodligen i överkant bekräftar företrädare för näringen en mycket stor nedgång som en följd av århundradets skattereform. Detta är en mycket allvarlig utveckling för hela det gotländska samhället, och det är nödvändigt att återföra momsen på hotell och restaurangtjänster till den tidigare nivån. Det visar sig också att hela nedgången i turismen hänför sig till färjetrafiken där momspålägget från nyår har fördyrat färjebiljetten till en helt oacceptabel nivå. Som exempel på de ökade kostnaderna kan vi jämföra den tvåbarnsfamilj med bil som sommaren 1990 för en tur och returresa till Gotland i högtrafik betalade 1 850 kr., men som i år för samma resa får betala 2 540 kr. Det är en ökning med 37 %. Det blir 85 kr. per mil. Det är 30 mil tur och retur mellan Nynäshamn och Visby. Jag har i motioner krävt att färjetrafiken skulle undantas från persontrafikmomsen, eftersom den har en så förödande verkan på turistnäringen på Gotland. Detta har även företrädare för Gotlands län och kommun krävt på annat sätt. Detta skulle vara en regionalpolitisk åtgärd värt namnet. Herr talman! Hela Gotland vill leva, men då måste de resurser som tydligen ändå finns fördelas på ett sätt så att hela landet får del av dessa. I den 20 miljarderssatsning på infrastruktur för landets kommunikationer som återfinns i tillväxtpropositionen finns inget extra över till Gotland. Vi får nytta av de pengarna först när vi kommer till fastlandet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 17

Herr talman! Debatten om regionalpolitiken har pågått ett antal timmar i eftermiddag. Det finns kanske inte så mycket nytt att tillägga, men som en av reservanterna i utskottet vill jag ändå beröra några av de reservationer som vi i centerpartiet har fogat till arbetsmarknadsutskottets betänkande 13. I betänkandet talas så vackert om de regionalpolitiska målen, att alla människor, oavsett vad de bor i landet, skall ha tillgång till arbete, service och god miljö. Om detta råder ingen oenighet eller delade meningar i ord. Men alla skall veta att det minsann inte i alla delar av landet går av sig självt, och målet är definitivt inte nått. Det finns många regionala balansproblem, som det krävs målmedvetna insatser för att lösa. Och det är också nödvändigt att så sker. I våra motioner om regionalpolitiken och i de reservationer som vi har fogat till betänkandet har vi lyft fram det vi i centerpartiet anser är politiskt nödvändigt att göra för att vi skall kunna uppnå målet om regional balans i landet. Börje Hörnlund har inledningsvis i debatten i dag utvecklat centerns grundläggande syn vad gäller inriktningen av regionalpolitiken. Det jag tänker göra är att lyfta fram några speciella frågor där vi har reservationer. Regionalpolitiken brukar i kammaren handla väldigt mycket om Norrland, så även i år. För att få litet balans i det hela skall jag hålla mig till de mer sydliga delarna av landet. Även från den delen av landet föreligger motioner i riksdagen i regionalpolitiska frågor. Det är faktiskt så -- hur otroligt det kan låta i mångas öron -- att det finns regionala problem även här. De har förstärkts, inte minst under det senaste året. Vi har i centern begärt att anslaget till regionala utvecklingsinsatser skall räknas upp med 328 miljoner till 1 300 miljoner för att stärka länsanslagen också i de län som är belägna söder om Dalälven. Länsanslagen är nödvändiga när det gäller att stärka utvecklingen i de svagaste länsdelarna. De skall kunna användas till investeringsbidrag, företagsutveckling, projektverksamhet och glesbygdsstöd. Enligt regleringsbrevet skall, som det står, särskilt behovet av ökade insatser i glesbygden beaktas liksom kombinationsföretag där jordbruk ingår som en del. I exempelvis Smålandslänen finns många små jord och skogsbruksfastigheter där det livsmedelspolitiska beslutet nu börjat verka och redan satt sina spår. milj.kr Detta är inte stora pengar jämfört med vad andra län norrut har, där summan är mångdubbelt större, ibland 10 gånger större. Detta är detsamma som intet om vi jämför med vad Volvo i Uddevalla och Saab i Malmö fick i mitten av 80-talet. Där blev det sammanlagt ungefär 4 milj.kr. per nytt arbetstillfälle netto för de företagen. Och så är det ändå ingenting i Malmö. Där står den nya trafiken -- tom! Tänk om våra småländska företag hade fått en sådan ekonomisk injektion -- vilken utveckling och vilken dynamik det kunde ha blivit i hundratals orter! I centerpartiet har vi alltid framhållit småföretagens betydelse för möjligheten att skapa en mer balanserad närings och bebyggelsestruktur över hela landet och därmed också en breddad arbetsmarknad och en bättre regional balans. Otaliga är de förslag som vi har fört fram i våra motioner i riksdagen som bl.a. syftar till att skapa gynnsamma villkor för nyföretagande och utveckling i de små företagen. Viktigt är att kvinnors nyföretagande får ökad betydelse. Kvinnor är ofta inriktade på service och konsultområden. Detta är särskilt intressant med tanke på att många bedömare anser att den privata tjänstesektorn kommer att öka de närmaste decennierna. I dag har många småföretag det kärvt, inte minst de som är underleverantörer t.ex. till bilindustrin. Det här känner jag till från mitt eget län. Där finns sådana företag som nu inte anser sig ha råd att göra ens de nödvändigaste investeringarna. Även i sådana fall borde man kunna gå in med regionalpolitiska medel för investeringar, exempelvis i ny teknik, så att företagen blir konkurrenskraftiga i förhållande till utländska underleverantörer och för att kunna fortsätta sin verksamhet i landets olika regioner. Vår reservation vad avser förhöjda anslag till regionala utvecklingsinsatser har nummer 35 i betänkandet. I centerpartiet har vi också föreslagit ett särskilt anslag till landsbygdsutveckling på 390 milj.kr. Det är ett anslag som vi menar bör få användas med stor frihet för att stödja projekt som syftar till att bredda landsbygdens närings och kulturliv och till att skapa varaktiga arbetstillfällen, inte minst för kvinnor. Ur det här anslaget borde också stöd till skärgårdstrafik kunna utgå. Tyvärr var intresset i utskottet minimalt för just landsbygdsutveckling. T.o.m. kampanjåren 1987-- 1989 tycks vara helt glömda, trots att den stolta parollen ''Hela Sverige skall leva'' då ekade överallt. Visst går det att hitta vacker text och det t.o.m. i socialdemokratiska länsmotioner. I exempelvis motion A454 hittar vi sådant: ''Den varierande landskapsbilden i länet med öppna dalgångar och skogklädda höjder är en förutsättning för turismen men också för glesbygdsboendet och verksamheten på landsbygden över huvud taget. De förändrade villkoren för jordbruket gör det efter hand svårare att slå vakt om det öppna landskapet. Detta problem måste uppmärksammas i högre grad än hittills. Alternativa odlingsformer och grödor bör stödjas och teknikutveckling för mer småskaliga verksamheter bör intensifieras.'' Detta är både förnuftigt och klokt. Det kan överföras på fler län än Värmland, som motionen gällde. Men för vem var det skrivet och vem lyssnade? I vart fall inte socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet! Tyvärr är det faktiskt i dag kärvt för jordbruket i stora delar av landet. Vad omställningen kommer att innebära för framtiden är i dag omöjligt att överblicka. Det är inte bara jordbruket och landskapet som kommer att förändras, det är inte bara jordbrukaren som berörs, om någon till äventyrs trodde det. Det finns kommuner där jord och skogsbruket i dag står för 20--25 % av sysselsättningen och där tillhörande service och förädlingsföretag står för lika stor andel. Därmed är jordbruket utomordentligt viktigt för sysselsättningen i dessa områden. Detta gäller Gotland, det småländska höglandet, Skaraborgs län och skogslänen, för att nu ta några exempel. Att omläggningen av jordbrukspolitiken kommer att innebära minskade utkomstmöjligheter på landsbygden kan vi kallt räkna med. Herr talman! Jag vill slutligen beröra vår reservation 53. I januari i år väcktes en fempartimotion, A483, med begäran om ett särskilt anslag på 2 milj.kr. till Folkrörelserådets fortsatta verksamhet. Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva är, som väl de flesta känner till, bildat av ett stort antal folkrörelser i Sverige och är en uppföljning av kampanjen ''Hela Sverige skall leva''. Folkrörelserådets uppgift är att stimulera det lokala utvecklingsarbetet på svensk landsbygd. Detta utvecklingsarbete bärs upp av över 1 200 lokala utvecklingsgrupper, som runt om i landet gör ovärderliga och ideella insatser för sina resp. bygders överlevnad och utveckling. Det är 2 miljoner vi begär nu. Representanter för fem partier har undertecknat motionen. Ändå har utskottsmajoriteten avstyrkt motionen. Det anser jag är beklagligt. Enligt centerpartiets mening är det oerhört angeläget att Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva ges fortsatta möjligheter att stödja och stimulera utvecklingsarbetet på landsbygd och i glesbygd. Herr talman! Centern står bakom de reservationer där vi finns med, men då det är önskvärt att vi är restriktiva med antalet yrkanden, yrkar jag endast bifall till reservationerna 2, 41 och 53.

Herr talman! I dag kom på våra bord ett pressmeddelande om att regeringen utsett Bengt Owe Birgersson att utreda den offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad. Uppdraget kan utläsas så, att länsindelningen skall utredas. Men det sträcker sig ändå längre: ''Bland annat ska utredningen analysera hur förändringar inom olika samhällsområden kan påverka fördelningen av arbetsuppgifter mellan den centrala, regionala och lokala nivån.'' Här borde verkligen öppna sig möjligheter för regionerna att medverka till att mer av inflytande och arbete förs ut över landet för att åstadkomma en balanserad regional utveckling. En sådan utveckling kan också bli ett led i den förnyelseprocess som pågår inom den offentliga sektorn. Denna förnyelseprocess innebär ju också en rationalisering med 10 % av sektorn. Skall man då föreslå utlokalisering inom ett minskande område? Ja, den statliga sektorn är fortfarande så stor att någon svårighet att utlokalisera delar av verk inte borde finnas. Man kan t.ex. se på naturvårdsverket som nu är under total omstrukturering och så att säga sönderbrytning. Jag har i all anspråkslöshet sedan flera år föreslagit att en mindre enhet av verket skulle kunna lokaliseras till Västervik. Nu borde det rätta tillfället ha kommit. I dessa återkommande regionalpolitiska debatter har några av oss från Kalmar län försökt att inte gnälla och klaga, utan i stället betonat att med hyggliga länsanslag och möjligheterna att disponera dessa flexibelt borde vi kunna klara vår egen situation. Men nu måste även jag medge att det börjar bli kärvt. Som exempel kan jag nämna omställningen av jordbruket, sockerbolagets ovilja att riva Mörbylånga Sockerbruk, det svåra läget för de många underleverantörerna till bilindustrin och problem för den manuella glasindustrin. Därtill kommer att Kalmar län har den näst största andelen invånare över 64 år i hela riket. Det är en spegling av den stora ungdomsutflyttningen, som i arbetsmarknadsstatistiken ger låga arbetslöshetssiffror. Detta i sin tur leder till den ganska felaktiga slutsatsen att arbetsmarknaden i länet är bättre än vad den i själva verket är. Några särskilda stödåtgärder bedöms därför inte vara nödvändiga. Detta är helt fel med tanke på dagens situation. Den stigande arbetslösheten och den stora mängden varsel i Kalmar län har dock haft den fördelen att vi får en hygglig andel av AMS pengarna -- fast det vore ju bättre om vi hade arbetstillfällen. Dessa AMS-pengar måste användas till en väsentligt höjd utbildningsnivå i länet, men också för nödvändiga beredskapsarbeten. Det är många som varken är beredda eller intresserade av att sätta i gång med en utbildning, och dem måste man kunna hjälpa till en fortsatt arbetsinsats. Herr talman! I detta betänkande behandlas några motioner som jag har avgivit. De har inte tillstyrkts, men det hindrar mig dock inte från att ta fram en ny önskelista för vad jag önskar för länet från statsmakternas sida. Den kunde givetvis göras oändligt mer omfattande, men ekonomisk realism är något som vi sätter högt i folkpartiet liberalerna.

Jag avslutar med att ställa mig bakom de reservationer där folkpartiet finns med.

Herr talman! Regeringens fientliga hållning gentemot Kalmar län måste brytas. De senaste förslagen från regeringen innebär mer växtkraft där det redan växer, medan Kalmar län skall få tvina bort. Jag skall nämna endast ett exempel -- men det har hög aktualitet, eftersom vi skall debattera detta senare i kväll -- nämligen stödet till Mörbylånga sockerbruk, som också föregående talare berörde. Genom förslag från regeringen och med stöd av socialdemokrater och folkpartiet liberalerna i jordbruksutskottet föreslås att stödet till Mörbylånga sockerbruk skall upphöra efter betkampanjen 1992. Detta leder ofelbart till att Sockerbolaget, där staten är hälftenägare, därefter omedelbart lägger ner bruket. Kalmar län är ett utflyttningslän. Det är främst de unga som flyttar. Drygt 11 000 ungdomar har lämnat länet på sju år. Det är nästan 5 % av befolkningen. Samtidigt har andelen äldre blivit allt större. Den kraftigaste ökningen har skett i åldersgruppen över 80 år. Näst Jämtland har Till detta kommer att den genomsnittliga inkomstnivån och skatteunderlaget är bland de lägsta i landet. Endast Jämtland och Gotland har lägre medelinkomst än Kalmar län. Problembilden i Kalmar län är väl belyst genom många utredningar, senast genom den regionalekonomiska utredningen 1987. Denna utredning framlade en rad förslag för att stärka Kalmar län och sydöstra Sverige. Tyvärr stannade det hela vid förslag och riksdagens regionalpolitiska beslut förra året blev återigen ett bakslag för oss som kämpar för en jämnare fördelning av landets samlade resurser, så att även sydöstra Sverige skall få del av de resurser som landet har samlat. Regeringens proposition Näringspolitik för tillväxt som delvis skall behandlas i dag är ytterligare en seger för koncentrationspolitik och ett drågslag mot tankarna om att Hela Sverige skall leva. Vi i centern anser -- vilket också har framförts här tidigare av Gunhild Bolander och Kersti Johansson -- att det är viktigt med en samlad helhetssyn. De olika politiska områdena får inte ses isolerade, utan det behövs en samlad helhetssyn där regional rättvisa i grunden måste prägla det politiska handlandet. Alla beslut skall fattas i belysning härav. Om Kalmar län skall kunna utvecklas, krävs det ett decentralistiskt synsätt med nytänkande och mer rättvis fördelningssyn. Med ett sådant synsätt från statsmakterna skulle optimismen och framtidstron i länet växa och vara en utomordentlig hjälp till självhjälp. Förutsättningarna i Kalmar län är inte dåliga, om man tar hänsyn till de resurser som finns. Kalmar län har mycket goda naturliga förutsättningar för att kunna utvecklas. Länet har en utmärkt naturmiljö som är uppskattad av våra årligen återkommande gäster. Småföretagandet och småföretagarandan är väl förankrad i länet. Boendesituationen är jämförelsevis bra. Det finns således goda möjligheter att leva och bo i Kalmar län, men det krävs att den politik som förs tar hänsyn till dessa förutsättningar. I olika motioner som berör länet har vi fört fram exempel på åtgärder som med en framtidsinriktad och offensiv skulle förändra situationen och ge rättvisa åt Kalmar län.

När dessa generella krav är tillgodosedda, behövs det även särskilda regionalpolitiska insatser för Vi från centern har krävt att samtliga kommuner i Kalmar län, med undantag av Kalmar kommun och de tre församlingar på Öland runt brofästet som tillhör Kalmars pendlingsområde, skall ingå i stödområde C. Samtidigt föreslår vi att benämningen på detta viktiga regionalpolitiska instrument i stället för stödområde blir resursområde. Det finns resurser och om de bara tas till vara och utnyttjas rätt kan de komma hela regionen till godo. Därför anser vi att det är bra med den översyn av områdesindelning som föreslås i reservation 15. Vidare kräver centern att länsanslaget uppräknas med 328 milj.kr. Härigenom kan länsanslaget för Däremot motsätter vi oss att medel motsvarande det arealbidrag för betodling som uppgår till 3,5 milj.kr. överförs till länsanslaget. Vi i centern kräver ju fortsatt drift vid Mörbylånga sockerbruk. När det gäller utlokalisering av statlig verksamhet har utskottet tidigare uttalat sig för att sydöstra Sverige är ett område som bör komma i fråga vid omlokalisering av statlig verksamhet. Agne Hansson och jag har i flera motioner betonat betydelsen av att statliga arbetstillfällen blir jämnare fördelade i landet. Även om den statliga verksamheten krymper, som det har föreslagits, med 10 % på tre år finns det väldigt många arbetstillfällen att fördela. Kalmar län har näst lägst antal statliga arbetstillfällen per 1 000 invånare av alla län. Vi har därför krävt ett femårigt investeringsprogram för statliga investeringar och att i en första etapp 1 000 statliga arbetstillfällen lokaliseras till länet. Herr talman! Jag vill slutligen säga några ord om hur vi i centern i sydost arbetar för att främja utvecklingen i södöstra Sverige. Vi gör det genom att skriva motioner och på annat sätt. Här i riksdagen väckte centerpartister från Kalmar, Kronoberg och Blekinge under allmänna motionstiden en motion.

390 milj.kr. som Kersti Johansson har nämnt, kan väsentliga insatser göras i sydöstra Sverige för att stärka utvecklingen, infrastrukturen, sysselsättningen och servicen. Med det anförda vill jag instämma i yrkanden som tidigare har gjorts av centerpartister, och jag står bakom de reservationer som centern har fogat till betänkandet.

Herr talman! Nog är regionalpolitiken ett ämne som ger mycken och lång debatt, och det är också en viktig debatt. Om jag har sett rätt på talarlistan är jag den tjugofjärde talaren som deltar i dagens debatt. Och det är fullt klart att dessa frågor om bygders och hela landsdelars framtid är av stor och vital betydelse för riksdagen och riksdagens beslutsfattande. Regionalpolitik är en del av politiken, men den får inte ses avskild från all annan politik och bara tas fram då och då. Nej, en politik för positiv utveckling över hela landet får vi bara om vi ser och menar att all politik hänger samman. Enskilda beslut måste ses i sammanhang, i en helhet där olika delar på ett eller annat sätt griper in i varandra. I dagens betänkande tas en del av de frågor som avser framtiden för vårt land upp. Och antalet yrkanden som behandlas i betänkandet är många och vittnar om ett stort och, som jag uppfattar det, allvarligt menat intresse för en utveckling av hela landet. Även frågor som rör sydöstra Sverige och som också berör Blekinge län tas upp. Tillsammans med rikdagskolleger från Kalmar och Kronobergs län har jag under den allmänna motionstiden bl.a. väckt en motion som rör utvecklingen i sydöstra Sverige. Vi pekar i motionen bl.a. på behovet av framtidssatsningar i hela landet, att man skall göra sydöstra Sverige till en dynamisk och effektiv knutpunkt i ett vidgat samarbete med Baltikum och övriga Europa, men också på behovet av lokalisering av ytterligare statlig sysselsättning till denna del av landet. Dessutom pekar vi givetvis på ett ökat behov av utbildning och på avsevärt förbättrade kommunikationer. I detta sammanhang vill jag också hänvisa till det som När det gäller Blekinge län hänvisar utskottet i sin skrivning bl.a. till förra årets uttalande om att regeringen på grund av de speciella problemen i länen och Blekinges speciella situation uppmärksamt bör följa utvecklingen där. Man erfar också att det ligger en framställning hos industridepartementet om en temorär inplacering av länets kommuner i stödområdet. Man pekar vidare på medel för regionala utvecklingsinsatser och tillskott till högskolan, och man pekar på vad utskottet har anfört om sydöstra Sverige när det gäller omlokalisering av statlig verksamhet. Detta är i sig saker som är positiva och som givetvis skall bejakas. Men det är inte nog. Förutom detta finns det så mycket annat som måste göras. Detta gäller vägar, både de stora pulsådrorna genom området och de små, det finmaskiga landsbygdsnätet, grusvägnätet ute på landsbygden, och givetvis gäller detta också jordbrukets omställning, som berör inte bara de enskilda jordbruksföretagen utan som till stor del sätter hela regionens näringslivsstruktur i en ny och annorlunda situation. Jag tänker givetvis bl.a. på frågan om sockerbetsodlingen i sydöstra Sverige, men det blir mer om detta senare under kvällens debatt. Jag vill emellertid erinra kammaren om att vi i centern redan i samband med riksdagens behandling av proposition 1989/90:76, stödområde, som vi hellre vill kalla resursområde. Detta är fortfarande befogat, och jag vill i detta sammanhang också erinra om den länsuppvaktning som ledde till det s.k. Blekingepaketet. Riksdagen beslöt då att satsa 112,5 milj.kr. för att Karlskrona. Detta beslut som kammarens ledamöter fattade för drygt ett år sedan har ännu inte blivit verklighet. Den gången menade vi i centern att en traditionell satsning på en bensinmotorfabrik inte varit det rätta utan att det hade varit bättre om satsningen hade getts en framtidsinriktning, exempelvis i form av utveckling och produktion av motorer för alternativa bränslen. Vi ser att vårt förslag ligger allt mer i tiden. Traditionell bilindustri brottas med stora svårigheter, vilket vi har stor erfarenhet av i länet, inte minst i Olofström, där men till stor del är beroende av produktionen vid Volvo. Och fler och fler börjar klart inse att framtiden ligger i att utnyttja de alternativa energikällorna. När Blekingepaketet debatterades den gången sade dåvarande arbetsmarknadsministern i debatten att Blekinge nu hade fått sitt -- punkt slut. Men fortfarande har vi i Blekinge inte fått det som lovades. Satsningen från Saab, som skulle ha gett ca 500 nya jobb, har inte blivit av, och de pengar som i och med detta skulle satsas i länet har inte kommit länet till del. Med all rätt kräver vi nu att dessa medel kommer länet till del för att skapa arbeten, arbeten som gynnar länets utveckling och som kan bli till nytta inför framtiden. Dessa medel kan nog göra minst lika stor nytta om de delas upp på ett större antal företag med produktion i säkrare produkter än den produktion som Saab erbjöd men inte gav. Det är nu dags att regeringen ser till att dessa pengar kommer länet till del och det fort. Läget i länet är sådant att satsningar nu mer än någonsin behövs. Eller väntar regeringen avsiktligt så att det skall bli ett nytt paket för länet? Frågan är ju fri och ställs här och nu. Vad är regeringens avsikter när det gäller att stå fast vid de beslut som har fattats och i övrigt när det gäller att stödja en god utveckling och framtid också för detta län som är ett av de minsta länen i landet? Kanske ruvar man i alla fall på ett paket igen. Men låt det då inte gå för lång tid. Paketet behövs i så fall nu och får inte komma för sent. Se till att verkställa det som riksdagen en gång redan har beslutat. Jag vet att jag inte får något svar här och nu, men jag uppmanar regeringen att se till att det beslut som riksdagen fattade i frågan om Blekingepaketet blir verklighet på ett eller annat sätt. Även vi blekingar behöver satsningar inför framtiden till nytta för länets befolkning, för länet och för hela landet. Låt mig också avslutningsvis, herr talman, få knyta an till det tabellverk som återfinns i slutet av betänkandet. När man studerar detta framgår det med all tydlighet att Blekinge är ett av de mest utsatta länen i landet. Även om siffrorna nu har litet tid på nacken kan jag beklagligtvis bara konstatera att de inte har blivit bättre sedan de togs fram för några månader sedan. Det finns ett stort antal arbetslösa och människor som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det finns ett stort antal förtidspensionerade och också många ungdomar utan arbete. En gång var ungdomarna Blekinges främsta och största exportprodukt. Då fick ungdomarna flytta från länet därför att arbete och utbildning saknades. Låt det inte bli så igen. När det gäller befolkningsutvecklingen mellan 1980 och 1990 ligger Blekinge tillsammans med Västernorrlands län på sista plats. Detta är saker som man knappast kan glädjas åt men som det i länet finns en okuvlig vilja att komma till rätta med. Viljan finns, men hjälpen verkar saknas. Vill regeringen att hela Sverige skall leva och utvecklas gäller det också att Blekinge får sin berättigade del av vår gemensamma kaka.

Herr talman! Jag vill föra denna debatt tillbaka dit där den började. Regionalpolitik har flera aspekter. Det finns defensiv och offensiv regionalpolitik. Den defensiva är det som främst har diskuterats i dag, nämligen stödet till ekonomiskt svaga regioner. Åke E Andersson i Umeå har visat att andelen av ekonomin, av sysselsättningen och av befolkningen i Sveriges tolv huvudregioner i dag är densamma som år 1800. Han har också visat att regionalpolitiken inte har haft någon som helst inverkan på utvecklingen. Vad som har hänt är att befolkningen har flyttat in till städerna inom regionerna. Den debatt som vi har fört i dag visar också tydligt att han har rätt. Det hindrar dock inte att man skall söka bättre metoder att stimulera de regioner som behöver det. Men man skall komma ihåg att arbete inte är som en smörbytta, dvs. att om någon tar en klick är det mindre kvar till de andra, utan arbete har den egenskapen att det skapar arbete. Den andra och viktigare formen av regionalpolitik är den offensiva regionalpolitiken. Det här seklet har i Europa varit nationalstaternas och nästa sekel kommer att bli regionernas. På olika håll i Europa växer nu tillväxtregioner upp, utan hänsynstagande till nationsgränserna. Detta ger länder ekonomisk tillväxt och resurser både för välfärd och för miljö. Sådana regioner är t.ex. axeln Oxford--London-- Norra Europa saknar sådana starka tillväxtregioner. Det är ett hot inför vår gemensamma framtid. Det enda vi har i norra Europa är axeln Stockholm--Arlanda--Uppsala med sina två universitet och en flygplats. Alla studier som har gjorts i Europa och i USA har visat att det är tre faktorer som skapar tillväxtregioner. Den första är att man har bra universitet för forskning och utbildning. Den andra faktorn som är väsentlig i regionalpolitiken är att man har väl fungerande transportsystem. Det gäller inte minst flyg, eftersom kreativitet är någonting som uppstår i människors möten, inte via datorkanaler. Den tredje faktorn är en god livsmiljö för dem som bor i området, dvs. ett bra kulturliv, ett bra fritidsutbud, goda bostäder och bra skolor. I norra Europa har Öresundsregionen resurser att bli Europas femte K-region med sin storflygplats och sina tre universitet. Så är inte fallet i dag. Göteborg har möjligheter att utvecklas starkt i samverkan med antingen Oslo eller Skåne. Sydostsverige kan nå samverkan med länderna på andra sidan Östersjön. Hansaområdet har i själva verket en mycket stor potential när nu både Men även en offensiv regionalpolitik kräver politiska insatser, både lokalt och centralt. Kommunikationsfrågorna måste lösas och lösas på ett effektivt sätt. Utbildningens kvalitet och forskningens kvalitet måste stimuleras, men det måste också ske med implementeringen av forskningsresultaten. Vi behöver också avreglera. Man måste kunna tillåta en instabil struktur. Man måste släppa benägenheten att lägga sig i. The business of government is not the government of business, har man sagt i USA. Vi behöver utveckla subsidiariteten, dvs. vi måste få ned besluten på lägsta möjliga nivå. Vi måste även tillåta en naturlig regionindelning i stället för de gamla läns och landstingsindelningarna, som vi har kvar nästan sedan medeltiden. Om vi skall nå fram till regioner som har en chans att konkurrera i Europa kan de inte vara fler än sex--åtta stycken, troligen med ett universitet i centrum. Lokalt krävs det planering och utveckling av kulturliv, skolor, bostäder och kreativitetspooler. Lyckas vi med den offensiva regionalpolitiken kan vi skapa tillväxtregioner med kraft. Då har vi skapat just den kraft här i Sverige som kan ge möjlighet att också sätta in resurser i den defensiva regionalpolitiken. Då kan vi hävda oss i den europeiska ekonomiska konkurrensen. Nordeuropa skulle må bra av att ha etablerade, rejäla tillväxtregioner. Tillväxtpropositionen innehåller en del tankegångar i den riktningen. Men detta följs inte upp med en tillräckligt offensiv regionalpolitik. Till Sverige måste man åka båt. Det gör att vi måste akta oss för att utveckla alltför mycket av öfolksmentalitet och isolationism. Vi måste vara med i konkurrensen mellan Europas K-regioner.

Herr talman! Västmanland betraktades under en lång följd av år som länet utan problem. Nu är det åtskilliga år sedan. Vi har genomlevt stålkris på 70 talet och en rad olika bekymmer som rört sysselsättningen och näringslivsutvecklingen i länet. Vi har så att säga kommit in i resonemangen kring stödområden, och sedan några år tillbaka ingår Bergslagskommunerna Skinnskatteberg, Vi har under den gångna vintern upplevt en rad varsel om uppsägningar liksom faktiska uppsägningar på flera olika industrier, framför allt i de södra delarna av länet.

Vi har också engagerat oss mycket hårt i möjligheterna att förbättra Mälarsjöfarten genom förbättringar i Södertälje kanal och på annat sätt. Vi har också under den här vintern fått ägna mycket tid åt att ta fram argument för att den nedrasade bron i Södertälje skulle sättas igång igen och för att vi skulle få upp den på den segelfria höjd som tidigare varit bestämd. Vi känner stor glädje i länet med anledning av att vi har haft framgång i våra strävanden på den punkten. I samband med fjolårets behandling av de regionalpolitiska frågorna och beslutet om stödområdesindelningen förelåg från socialdemokraterna yrkanden om att Hallstahammar skulle ingå i stödområdet. Detta bifölls inte av riksdagen och vi accepterade ett resonemang från industriministerns sida som innebar att man, om det uppstod besvärliga sysselsättningssituationer i exempelvis Hallstahammar eller i andra kommuner, skulle kunna få särskilt stöd. Det är väl odiskutabelt och alldeles otivstigt att sysselsättningsläget i Hallstahammar nu är sådant att kommunen måste få särskilt stöd. Just den akuta situationen i Hallstahammar har gjort att länsstyrelsen mycket snabbt och föredömligt under Jan Ryds ledning tillsammans med olika organisationer och Hallstahammars kommun har arbetat fram ett åtgärdspaket som man kommer att presentera för regeringen i morgon. I det förslaget ingår önskemål om stödområdesplacering för Hallstahammars kommun. Det är något som vi har framfört från den här talarstolen bl.a. under interpellationsdebatter. Därför vill jag, herr talman, yrka att Hallstahammars kommun inplaceras i stödområde 2. Det är ett yrkande som stämmer överens med innehållet under punkten 20 i en centerreservation. Ingen centerpartist har yrkat bifall till denna, men för att vi skall få tillfälle att klarlägga vår ståndpunkt yrkar jag bifall till den förändrade skrivningen under punkten 20 i denna centerreservation. Herr talman! Jag är medveten om att kammaren också har andra frågor att diskutera, men jag vill ändå innan jag slutar säga ytterligare ett par saker. När Jan-Olof Ragnarsson från vänsterpartiet redogör för de insatser som hans parti är berett att göra är det bara glädjande att kunna konstatera att de stämmer mycket väl överens med det näringslivsprogram för framtid i Västmanland som socialdemokraterna redan tidigare har utarbetat. Därför känns det på intet sätt svårt att ansluta sig till de synpunkter som Jan-Olof Ragnarsson hade beträffande utvecklingen i Västmanland. Allra sist måste jag något beröra Birgit Henrikssons anförande tidigare i dag, i vilket hon också talade för Hallstahammar. Det är naturligt, eftersom hon bor på den orten. Men hon talade också varmt för den moderata inställningen till regionalpolitiken, nämligen att det inte behövs någon regionalpolitik, utan att det går precis lika bra om man sänker skatterna och förbättrar för företagen på olika sätt. Då kommer man att kunna klara vilka svårigheter som helst, om jag har förstått Birgit Henrikssons utläggning på ett korrekt sätt. Jag tycker att detta inte ger trovärdighet, för hon uppträder i två skepnader. Trots sin och partiets inställning i regionalpolitiken vill hon att Hallstahammar ändå skall omfattas av den regionalpolitiken. Det är trist att behöva säga det, men jag tycker att det är angeläget att klarlägga att möjligheterna att hjälpa Hallstahammar skulle vara betydligt större om vi också kunde vara överens om huvudinriktningen i regionalpolitiken.
Herr talman! Jag tror att man skall vara ganska försiktig och tänka sig mycket nogrannt för när man går in med stödåtgärder. Jag kommer själv från Malmö, och ett av de största problemen för Malmö var faktiskt det stöd som under många år gavs till Kockums uppehållande. När Kockum lades ned hade vi ungefär 7 000 arbetslösa i Malmö. Vi fick en Saabfabrik -- som nu är nedlagd -- som en stödåtgärd för detta. Vi tackade ja till den, därför att man lovade 2 400 jobb. Men det faktum att Kockum lades ned ledde till att man plötsligt fick i gång kreativiteten i regionen, och innan Saabs fabrik öppnades hade vi bara 2 500 arbetslösa. Samma erfarenhet har man haft i Helsingör, där man länge höll i gång skeppsvarvet med konstlade medel: Kreativiteten föddes först när beslutet om nedläggning var fattat. Jag tror alltså att man har anledning att fundera mer än vad som vid första påseendet är uppenbart.

Jag tror alltså inte på Bertil Perssons recept att man egentligen inte skall göra någonting utan att det är bra att det blir kris därför att då uppstår också kreativitet bl.a. Jag har en alldeles bestämd känsla av att människorna i Hallstahammar har svårt att instämma i det synsättet.

Herr talman! Jag skulle önska att jag i denna debatt om svenskt fiske -- som blir min sista -- hade kunnat se ljust på näringens framtid, men det kan jag tyvärr inte. Jag kommer bara att ta upp fiskefrågor; de andra frågor som berörs i betänkandet tas upp senare av Namnet på propositionen liksom titeln på betänkandet, Näringspolitik för tillväxt, har ingenting att göra med innehållet i den del som gäller fiske. Näringspolitik för missväxt hade varit en titel som bättre stämt överens med innehållet i propositionen och förslagen. Innehållet är starkt färgat av och styrs av den överenskommelse inom EFTA som statsministern villkorslöst undertecknade den 14--15 mars 1989. Överenskommelsen innehöll avtal om fullständig liberalisering av handeln med fisk och fiskprodukter och om borttagande av alla generella stöd före utgången av 1993. Självfallet gagnade det de stora fiskenationerna Island och Norge, som gratis får fri tillgång till vår marknad med en import som överstiger 2,5 miljard kronor, vilket kan jämföras med vårt eget fiske, som har ett förstahandsförsäljningsvärde på drygt 700 milj.kr. Men så betraktades också statsministern som en hjälte och hyllades som en sådan när han besökte Island. Nu är regeringen i full färd med att avveckla vårt normprissystem och stödet till fisket. Övriggrupperna, dvs. fiskeslag som inte är torsk eller sill, tas ur systemet och har inte längre några garantier och inget stöd om priserna skulle rasa. Övriga priser kvarstår oförändrade för tredje året i följd. Stödet till foderfisk och öststatsexport minskas kraftigt. Totalt minskar stödet med 10-- Sådana nedskärningar drabbar inte våra kolleger på Island. Deras stora stöd är skattelättnader. Ja, man kan nästan tala om skattebefrielse. Norge har lärt av Island och höjde i fjol avdragstaket för sina fiskare från 16 000 till 55 000 I skatteuppgörelsen med folkpartiet gick den svenska regeringen andra vägen. En stor del av våra fiskare berövades avdraget för fördyrade levnadskostnader, och resten fick det sänkt. I motion Jo47 föreslog vi moderater att innevarande års avtal skulle förlängas ytterligare ett år. Även ett oförändrat avtal hade varit svårt att leva med -- det torde var och en kunna förstå. Jag konstaterar att när GATT-överenskommelsen lade hinder i vägen för höjning av jordbrukspriserna fick man åtminstone viss kompensation genom s.k. inkomstbidrag. Den nonchalans och likgiltighet som regeringen visar när det gäller fiskerinäringen är därför för mig svår att förstå. Statsministern och andra regeringsmedlemmars löfte att Sverige inte skulle avreglera före övriga länder var inget annat än tomt prat, och löftet var värdelöst. Det råder i dag ingen konkurrensneutralitet inom EFTA, och klyftan kommer att öka med ett fortsatt socialdemokratiskt regerande. Man berövade oss redan första året rätten att prisförhandla, trots att jordbruksministern lovade motsatsen på fiskarnas kongress i höstas. Regleringsskrivelsen, som ligger till grund för propositionen, är ett verk av jordbruksnämnden med benäget bistånd från fiskeristyrelsen. När har något gott kommit därifrån? Vi moderater kräver att fiske i vår zon inte får bytas mot annat än fiskerättigheter. Jag känner stor oro inför resultatet av EES förhandlingarna. Vi har inget mer att ge bort och har redan gett bort för mycket. På grund av nedgången av torskstammen har Sverige en torskkvot som med minst 10 000 ton understiger våra behov. Vi har sill strömming kan inte fiskas lönsamt utan stöd. Med den kraftiga nedskärning som skett av sillstödet är en övergång till sillfiske inte en lönsam lösning. Låt mig också notera att av de arter som är kvoterade i Skagerack och Kattegatt har EG fått nästan det hela, om man undantar sill. Socialdemokraterna ville också beröva oss fiskerilånen, men där såg en majoritet till att de finns kvar åtminstone ytterligare ett år. Med de förslag regeringen lägger fram för fisket kommande budgetår är socialdemokraterna inte beredda att satsa på investeringar. Och det är kanske logiskt resonerat. Jag beklagar socialdemokraternas negativa syn på svenskt fiske, och jag beklagar att man sedan 1982 nu nästan totalt raserat den fiskeripolitik som den borgerliga regeringen slog fast den 10 maj 1978. Fiskeriadministrationen kommer att skäras ned, och jag hälsar med tillfredsställelse att fiskesektionen på statens jordbruksnämnd lagts ned och att verksamheten till den del som den skall finnas kvar går över till fiskeristyrelsen. Det är positivt för näringen. Fiskeristyrelsen bantas hårt, och det blir en kännbar process. Där anser vi moderater att det är otillbörligt att föra över 3 milj.kr. därför att länsstyrelserna övertar fiskenämnderna. Vi anser att fiskenämndernas kompetens kunnat bevaras till den del den behövs inom de ramar som länsstyrelserna disponerar. Det måste finnas gränser för nedskärningar, och de bör göras med eftertanke och försiktighet. Jag hade i söndags ett samtal med en kustfiskare som låtit en norsk skatteexpert räkna ut hans skatt om han varit norsk fiskare. Han var ingen höginkomsttagare. Men han skulle ha haft ca 50 000 kr. mer kvar efter skatt om han bott några mil längre norrut, dvs. på andra sidan gränsen. Det är dem som bor där som vi skall konkurrera med när vi genomfört en fullständig liberalisering av handeln med fisk och fiskprodukter. Den 1 juni 1992 kan norrmännen direktlanda i Strömstad. De svenska fiskarna är i dag osäkra och hyser farhågor inför framtiden. Många vill i dag sälja sina båtar, men det finns knappast några köpare. Herr talman! Svenskt fiske får inte utarmas, och riksdag och regering måste ta sitt ansvar på ett annat sätt än man gör i dag. Vi behöver svenskt fiske för vårt försvar, för vår folkförsörjning och för att ha en levande skärgård. Självfallet står vi bakom de moderata reservationerna. De är berättigade och väl genomtänkta. Men för att spara tid yrkar jag bifall enbart till reservation nr 30.

Herr talman! Sverige var ett rikt land med en kraftig tillväxt i ekonomin under många år, men vi har under de senaste åren hamnat sist i OECD-kön. Tillväxten har mer liknat det som ett parti under föregående valrörelse närmast föreslog som målsättning och märkligt nog kom in i riksdagen på: Den är negativ. I syfte -- får man anta -- att försöka ändra denna kurva, lade regeringen fram en proposition som skulle handla om tillväxt. Där fanns förvisso de stora linjerna av tillväxtbefrämjande faktorer med. Men där fanns också sådant som i detta sammanhang naturligtvis borde ha klarats av redan i samband med budgetpropositionen -- jag talar då om de frågor som tas upp i detta betänkande, bl.a. fiskerifrågorna. Det är faktiskt med beklagan man måste säga att regeringens hantering av de egna förslagen gör att vi här i riksdagen har svårt att diskutera sakfrågorna på ett sammanhängande och riktigt sätt. Vi kan konstatera att fiskbestånden i Sveriges hav, sjöar och vattendrag utgör en rik naturresurs, som vi likt goda förvaltare måste bruka utan att föröda eller utarma. Fisket är både försörjningsbas för en duktig yrkeskår -- detta har bl.a. Jens Eriksson här i ett av sina sista anföranden noga understrukit -- och en spännande fritidssysselsättning för kanske 2 Det är därför viktigt att diskutera fiskefrågorna seriöst och noga överväga de förslag som regeringen har lagt fram. Det visar sig då att ett av de områden som utgör huvudpoängerna i regeringens förslag faktiskt får en kraftfull bakläxa av utskottet. Vi hoppas och tror att riksdagen skall gå samma väg. Det gäller framför allt de generella stödformerna. Generella stöd och subsidier snedvrider alltid en konkurrenssituation. Principiellt bör detta faktiskt undvikas. Enskilda branschstöd är i det sammanhanget i och för sig inget undantag. Men nu har vi länge levt med en sådan situation, och skall man ta bort stödet, måste det enligt folkpartiet liberalerna ske på ett sådant sätt att konkurrensneutralitet uppnås inom ramen för bl.a. reglerna inom EG, någonting som regeringen ibland verkar glömma trots att man säger att målet naturligtvis bör vara att vi skall gå med i den europeiska gemenskapen. Hänsyn bör enligt vår uppfattning också tas till andra avtal som Sverige ingår eller har ingått med andra stater. En avtrappning av dessa stödformer måste därför vänta i avvaktan på ett eventuellt inträde i EG, så att detta kan samordnas med de övriga avtal som Sverige strax står i begrepp att ingå. Regeringen föreslår nu att fiskerilånen helt avskaffas. Dessa fiskerilån ger fiskaren möjlighet att låna pengar för investeringar i nya båtar till lägre ränta än marknadsräntan. Dessa lån innebär alltså i och för sig en snedvridning av konkurrenssituationen. Men fiskerlånen används för att ge möjlighet till förnyelse och modernisering av fiskeflottan och för att ge en ny generation fiskare möjlighet att starta i yrket. Fiskerinäringen har en låg avkastning, och småföretagarnas och yrkesfiskarnas investeringar kommer i framtiden att behöva öka ytterligare för att det snabbare skall bli möjligt att genomföra strukturförändringar och rationaliseringar. Det är naturligtvis också viktigt att fiskarnas arbetsplatser får en förbättrad arbetsmiljö.

Avregleringen inom EFTA skall ju enligt nu gällande avtal ske successivt och senast 1994; jag återkommer alldeles strax till den frågan. Inom EG kan fiskare i dag via centrala EG-anslag få investeringsstöd för bl.a. tonnage. Därtill finns inom EG-länderna nationella stöd. Avsikten är visserligen att dessa på sikt skall avvecklas, men hur det blir med den frågan är inte klart, och det är något som vi så småningom får se. Att då redan nu gå händelserna i förväg, som regeringen vill, motsätter vi oss. Det svenska fisket uppträder också på en internationell marknad såväl när det gäller de tekniska hjälpmedlen för fångsten i olika farvatten som när det gäller avsättningsmarknaden. Konkurrensen är hård. Svenska statens uppgift bör i ett sådant sammanhang naturligtvis vara att säkerställa konkurrensneutralitet inom ramen för vårt arbete inom EFTA och med tanke på ett framtida medlemskap i EG. Regeringens förslag att nu avskaffa fiskerilånen utgör därför enligt vår uppfattning en märkbar försämring av konkurrenssituationen -- i förhållande till andra EFTA-länder och i förhållande till yrkesfiskarna inom EG. Om regeringens förslag genomfördes skulle det drabba fisket hårt. Vi menar därför att avvecklingen bör anstå, och tills vidare bör lånen vara kvar på nuvarande nivå med nuvarande konstruktion. Det är då bara att konstatera att regeringen åker på en kraftfull bakläxa, och det är faktiskt vad den förtjänar, eftersom den inte har tagit bättre hänsyn till förutsättningarna. Låt mig också med några ord beröra frågan om prisregleringen på fisk. Pristilläggen på sill och strömming är ju en dominerande faktor inom normprissystemet. Riksdagen har tidigare uttalat att en avreglering bör ske, men den bör ske i en jämn takt och i samma takt som avregleringen i övriga EFTA-länder. Avregleringen skall i och för sig enligt avtalet ske till 1994, men frågan är nu om detta mål verkligen kommer att uppnås. Med tanke på riksdagens uttalande om att det skall finnas ett samband, med tanke på den osäkerhet som råder om hur övriga EFTA-länder anpassar sig och -- vill jag påstå -- med hänsyn till de förhandlingar med EG-länderna som vi tidigare i dag här i kammaren har fått rapport om från regeringen, borde naturligtvis avregleringen ske i en långsammare takt än vad regeringen tidigare har aviserat. Regeringen har i just tillväxtpropositionen -- väl motiverat -- backat från tidigare intagna ståndpunkter på detta område. Herr talman! Folkpartiet liberalerna har både tidigare och i samband med behandlingen av tillväxtpropositionen lagt fram förslag när det gäller andra frågor på fiskets område. Jag vill som hastigast beröra också torskfisket och dess betydelse i Östersjön. Östersjön är ett marginalområde för torsk, och den naturliga föryngringen är där ojämn. Överuttag har förekommit och förekommer, och det är ett hot mot torskbeståndet. Vi har tidigare för vår del i kommittémotioner och på andra sätt -- inte minst i debatter -- varnat socialdemokraternas talesmän i den här frågan för att överuttag av torsk har skett, även mot fiskeribiologernas rekommendationer. Vi har därför också kunnat konstatera att det nu finns en överenskommelse från 1991 om högsta totala uttag. Denna tillåter att drygt 40 000 ton torsk fångas. Vi vill då för vår del påpeka att det, mot bakgrund av denna uppnådda överenskommelse, är mycket viktigt att fiskeristyrelsen noga följer torskbeståndets utveckling i Östersjön. Herr talman! Det är sent på aftonen, och vi har under dagen haft en intensiv debatt inom andra områden där tillväxtfrågorna har tagits upp. Jag skall inte närmare gå in på övriga frågor på annat sätt än genom att säga att vi självfallet står bakom de reservationer som vi har fogat till betänkandet. Vi vill emellertid nöja oss med att yrka bifall till reservationerna 15 och 24.

Herr talman! Jag säger som Jens Eriksson att det är nästan så att man tror att man läser fel när man läser rubriken, näringspolitik för tillväxt. Det kan tänkas att tryckfelsnisse varit framme och spelat oss ett spratt. När man läser propositionen handlar det bara om neddragningar och nedskärningar. Den socialdemokratiska regeringen har svårt att hålla isär vad som är uppåt och vad som är nedåt. Jens Eriksson sade att detta var hans sista debatt här i kammaren. Jag vill passa på tillfället att tacka Jens Eriksson för de trevliga debatter som vi har haft. Jens Eriksson har varit en bra representant för fiskarkåren, och en man som jag gärna har lyssnat på och tagit emot råd av när det gäller fiskefrågor. Vi hoppas att vi skall klara frågorna om fisket även i fortsättningen. Jens Eriksson hör säkert av sig om det behövs. Roma. Vi har från centerpartiet inte accepterat det här. Det är fel att göra det av många olika skäl. I propositionen föreslås också att fiskerilånen skall tas bort. Det är ett felaktigt sätt att behandla en näring som är mycket nyttig för samhället. Den behöver det stöd eller den hjälp som fiskerilånen utgör. Jag skall först prata litet om socker, sockernäringen och sockerbruken. Det är tyvärr så att regeringens attityd till jordbruket inte är särskilt positiv. Man ger jordbruket det ena tjuvnypet efter det andra trots att vi förra året var överens om jordbrukspolitiken. Det var naturligtvis inte enkelt att komma fram till det beslutet. Det var inte enkelt att göra de kompromisser som var nödvändiga för att komma överens. Därefter har regeringen gjort den ena saken efter den andra. Förslagen om nedläggningar av bruken på Öland och Gotland är ett led i detta. Det får naturligtvis många konsekvenser för dessa regioner, bl.a. sysselsättningsmässigt. Det är många människor som arbetar och får sin utkomst genom den verksamhet som bruken och sockerbetsodlingen innebär. Det blir väldigt svårt att i den omstrukturering och omvandling av det svenska jordbruket och jordbruksproduktionen som nu sker hitta andra grödor i stället för de sockerbetor som odlas. Jordbruksutskottet har remitterat detta till arbetsmarknadsutskottet för att få synpunkter på hur den arbetsmarknadspolitiska situationen är. Vi har fått svaret att för Ölands del är arbetssituationen ganska bra. Arbetslösheten är inte så hög där. Centerpartisterna i arbetsmarknadsutskottet hade en annan uppfattning. Jag lyssnade med viss uppmärksamhet på Ingrid Hon sade att situationen i Kalmar län inte alls är så bra. Det är många bekymmer och problem inom flera branscher. Hon är uppenbarligen inte överens med sina folkpartistiska vänner i jordbruks och arbetsmarknadsutskottet. Hon kommer att tala här senare, och då får vi höra vad hon har att säga. Socialdemokraterna och folkpartiet har uppfattningen att man kan göra detta utan några större problem. Vi delar inte den uppfattningen. Man måste också räkna med att den sysselsättning som bruken ger också skapar multiplikationseffekter ute i samhället. Från majoritetens sida har man över huvud taget inte funderat över vad man skall göra på den åkermark som blir lösjord för annan produktion. Sockerbetan är en viktig gröda i en växtskörd och inte särskilt lätt att ersätta. Den är också viktig ur miljösynpunkt. Den växer länge på hösten. Den tar alltså upp mycket näring, läckaget från marken blir lågt. Detta får därför många konsekvenser. Från centerpartiets sida tycker vi att det är fel att plantera igen vår åkermark till skog. Det är fel ur många synpunkter. Åkermarken har ett mycket stort värde för framtiden. Det är inte så att världen är full av mat. Det är inte heller så att vi får bättre och bättre försörjningsförmåga i världen, utan det är faktiskt tvärtom. Det är viktigt at vi behåller åkermarkerna. Det blir inte lätt om man lägger ner dessa bruk. Centerpartiet har sagt ifrån och i en reservation beskrivit att vi inte går med på beslutet om att dra in de bidrag som gör att bruken läggs ner. Vi tycker att det finns anledning att ställa krav på Sockerbolaget som tar emot bidragen. De skall göra någonting för de här regionerna och bruken och inte bara lämna dem. Staten har ett ansvar tillsammans med Sockerbolaget att lösa problemet. Sockerbruket på Roma är dessutom ett mycket bra bruk. Det är bra ur miljösynpunkt. Det har ett slutet system, och enligt de uppgifter som jag har fått är Roma det enda bruket i vårt land av den karaktären. Det finns ingen anledning av den orsaken att lägga ned bruket. Enligt de uppgifter som vi har fått vid uppvaktningar har bruket ur ekonomisk synpunkt inte gått dåligt, utan snarare bra. Det motivet håller inte heller. Det finns andra motiv för att lägga ned bruket. Om propositionen hade gjort skäl för sitt namn skulle det ha funnits förslag på hur vi skall utveckla dessa regioner, hur vi skall kunna behålla en sockerproduktion eller hur vi skall kunna skapa andra ersättningar för den produktion som finns i dag med utnyttjande av sockerbetan till något annat. Vi måste ha en forskning och utveckling. Dessa krav måste ställas både på samhället och på Herr talman! Centerpartiet har också lagt fram förslag på att ändra de nuvarande reglerna om en självförsörjningsgrad på 85 % för socker. Det måste vara rimligt att i en avreglerad situation producera det socker som vi kan och anser oss villja producera. Vi kan sälja det på den svenska marknaden, men vi kan också exportera socker om det är en fördel att göra det. Det finns ingen anledning att ha begränsningar och inte heller det monopol som för närvarande finns på sockerområdet. Under denna diskussion har moderaterna haft litet svårt att veta var de har hört hemma. Från att ha accepterat en nedläggning nästan rakt upp och ned har man flyttat sig en bit. Det förslag som de nu har innebär att de sätter vissa förhoppningar om att Sockerbolaget och länsstyrelsen skall klara ut det här. Vi får se. Det skulle vara intressant att veta hur moderaterna tror att det skall ske om vi inte får ett klart besked från riksdagen om att bruket skall vara kvar till dess man hittar en annan verksamhet som har motsvarande funktion. Staten är delägare och har ett ansvar som den inte kan springa ifrån. Jag yrkar med dessa ord bifall till reservationerna 3, 7 och 10, vilka tar upp frågor om sockerproduktion i Sverige, om sockerproduktion i Herr talman! Det finns också en del om fiske i betänkandet. Regeringen var negativ också på den punkten. Man vill ta bort fiskerilånen på 40 miljoner. Det är av mycket stor vikt för fisket och för fiskets utövare att ha kvar dem. En majoritet i utskottet föreslår att riksdagen skall besluta om att ha lånemöjligheten kvar. Jag tror att det är väldigt viktigt, och jag är glad över att vi har kommit fram till den ståndpunkten. Som Jens Eriksson beskrev får vi en ny fiskeriadministration som är uppbyggd på ett nytt sätt. Den är sammanslagen och bantad. I utskottet har under överläggningarna kommit fram ett förslag med anledning av en motion att man skall ta ännu mer pengar från den centrala funktionen. Från centerpartiet har vi inte kunnat acceptera det, av flera olika skäl. När man gör en så kraftig besparing på ett verk, då kan man inte bara lägga på det ytterligare bördor och tro att det skall fungera. Dessutom är den verksamhet som bedrivs vid fiskeristyrelsen oerhört väsentlig för att bygga upp kunskap och forskning och för att handha de här viktiga frågorna på ett bra sätt. Dessutom är det inte bara en central verksamhet, utan man har också sina stationer runt om i Sverige och verksamhet på flera olika ställen som är oerhört viktig för fisket, även för fritidsfisket. Här sades alldeles nyss att torskfisket är ett bekymmer i Östersjön. Anders Castberger beskrev det litet grand. Jag måste säga att jag är förvånad över att både folkpartiet och socialdemokraterna så hämningslöst pläderar för en Öresundsbro, som kan ödelägga möjligheten att reproducera torsk i fortsättningen. Att det förhåller sig så har redovisats mycket klart för oss av de fiskeribiologer som jobbar i fiskeristyrelsen. Tiondelar av procent i sänkt salthalt i de tre djuphålor i Östersjön där torsken reproduceras är en fråga om liv eller död för torsken i framtiden. Man borde ha konsekvenserna bättre klara för sig innan man ger sig på att bygga en sådan här bro, något som av många andra orsaker också är felaktigt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna som jag har nämnt. I övrigt står jag naturligtvis bakom de reservationer som utskottets centerledamöter har avgivit.
Herr talman! ''Vi odlare och anställda vid 1992 förlorar vi livsnerven i vår bygd innan det finns realistiska alternativ till produktion/odling. Vi förlorar våra jobb, våra intäkter från odlingen, en miljö och utvecklingsbar gröda, underlag för service och företagande, ett öppet landskap och vår framtidstro.'' Herr talman! De här orden var hämtade ur ett uttalande till riksdagen som har delats ut i dag utanför Riksdagshuset och som jag innerligt hoppas att alla riksdagsledamöter har tagit del av och noga begrundat. Jag tycker att det känns väldigt bittert att stå här i kväll, när riksdagen troligen kommer att besluta i enlighet med propositionen, ett beslut som innebär att först sockerbruket i Mörbylånga och sedan också sockerbruket i Roma kommer att läggas ner. De delar av ''Näringspolitik för tillväxt'', som propositionen hette och som betänkandet nu också heter, som har varit jordbruksutskottets sak att bereda handlar om två helt skilda områden, sockernäringen och fisket. Men det finns naturligtvis ändå någonting som är gemensamt för de här båda näringarna. Bägge handlar om den biologiska produktionen, den som faktiskt är grunden för vår existens, vilket man ibland kan få för sig att vi i det moderna industrisamhället har glömt bort. Det verkar som om vi inte inser att vår existens är beroende av att den biologiska produktionen finns och utvecklas. Jag kanske är tjatig, för jag pratar ofta om vikten av fungerande kretslopp och att det är vårt samhälles allra största problem att vi inte har lyckats få in produktion, konsumtion och även avfallshantering i fungerande kretslopp. Om vi skall klara det i framtiden, måste vi inse att grunden för det är att vi kan använda den biologiska produktionen, de areella näringarna, för att förse oss inte bara med livsmedel utan också med många av de grödor som vi behöver som underlag för industriproduktion, t.ex. produktion av plaster som är ett oerhört stort problem i vår konsumtion och i vår avfallshantering. Det är just därför det känns så bittert att stå här och konstatera att det som i väldigt hög grad är lösningen på vårt samhälles problem, ett framtidsinriktat utnyttjande av jordbruket, är någonting som vi avvisar, någonting som vi i stället skjuter i sank. Hur kan man prata om en näringspolitik för tillväxt? Vad menar man för tillväxt? Det vi måste åstadkomma är ju just att bryta det här samhällets mönster, att slå in på nya vägar. Jag tycker att vårt samhälle präglas av någonting som jag skulle vilja kalla för den lata kapitalismen. Det lunkar på i samma hjulspår. Det är de branscher som är stora som vi förlitar oss på, bilindustrin t.ex. Det finns också, tycker jag, ett mycket nära samarbete mellan staten och de stora etablerade näringarna. Det finns en lyhördhet från statens sida. Aj då, går det illa för Volvo och SAAB? Då är staten genast beredd att diskutera hur man skall kunna få de här branscherna att överleva. Och visst är de oerhört viktiga för oss, men det allra viktigaste är att vi också kan se in i framtiden, att vi försöker förstå att vi måste förändra vår produktion. Det kommer inte att gå att rulla på i samma gamla bilhjulsspår. Vi måste hitta och utveckla nya näringar, och det är statens uppgift att driva på. Näringarna i sig själva kommer att vilja fortsätta tillverka det de alltid har varit bra på, sådant som de vet hur man gör. Det kostar mycket av forskning och utveckling att slå in på nya vägar, och det är samhällets uppgift att bidra till att den utvecklingen kommer till stånd. När det gäller sockernäringen sägs det ofta: Vi kan ingenting göra. Det är Sockerbolaget som bestämmer. Vi har ju bestämt oss för att avreglera jordbruket, och då är det deras sak hur de vill lägga upp och rationalisera sin näring. Det kan vi inte bestämma någonting om. Men faktum är ju att staten är ägare till hälften av Sockerbolaget. Staten måste väl ha lika mycket att säga till om som den andra hälftenägaren har. Vi i riksdagen måste väl kunna både arbeta regionalpolitiskt och förvalta vårt ägaransvar. Vi som riksdagsledamöter har också ett ansvar, och i ägaransvaret måste ligga att försöka styra mot en ny framtid för näringen, inte att bara acceptera att den andra hälftenägaren styr och ställer som den vill på sina egna villkor. Det är därför, herr talman, som vi från vänsterpartiets sida tycker att det är viktigt att man funderar över Sockerbolagets monopolställning, att man funderar över hur man kan bryta loss delar ur verksamheten och försöka bidra till att få en bättre balans, inte lämna hela näringen till en enda aktör. Det har talats här förut från folkpartiets sida om vikten av konkurrensneutralitet. Hur kan man över huvud taget tala om konkurrens inom en bransch där det bara finns en enda aktör? Jag tycker att den som säger sig vara intresserad av att befrämja konkurrensen verkligen borde se till att det blir möjligt att åstadkomma en ny utveckling. Det är också därför som vi från vänsterpartiets sida tycker att det inte är riktigt ärligt, när utskottsmajoriteten i det här betänkandet skriver att man inte har möjligheter att påverka den framtida utvecklingen. Visst har vi det. Visst har vi möjlighet att påverka Sockerbolaget, att ta upp diskussioner med bolaget om att fortsätta verksamheten vid sockerbruken och att styra in på nya vägar. Herr talman! Jag skulle gärna vilja citera vad arbetsmarknadsutskottet skrev i sitt yttrande till jordbruksutskottet vad gäller ersättningsproduktion -- det gällde särskilt sockerbruket på Gotland, i Roma -- att ''det krävs stora insatser i form av bl.a. forskning och försöksverksamhet för att få fram nya arbetstillfällen inom industrin. Det är inte möjligt att under en så kort tid som fem år få fram alternativ produktion och därmed alternativ sysselsättning för så många människor. Till detta kommer att arbetsmarknaden redan nu är begränsad och att de arbetstillfällen som under den angivna tiden kan tillkomma genom satsningar på de befintliga småföretagen är förhållandevis marginella.'' Vilken slutsats kan man dra annat än den att här måste vi se till att dels skapa rimlig övergångstid, dels omedelbart satsa på en alternativ utveckling. Jag tror att vi alla kan vara överens om att det inte går att fortsätta på samma sätt som hittills med samma typ av produktion utan att det krävs ett nytänkande. Men det behövs också en tid för att åstadkomma detta. Visst hade detta kunnat hända tidigare, om just inte Sockerbolaget ensamt hade fått styra och ställa och bolaget inte hade fått använda de medel som ständigt skjutits till att bara gå in i den löpande verksamheten. Om vi hade pressat dem litet att utveckla nya verksamheter, hade vi inte stått så handfallna i dag inför denna situation. Herr talman! Andra har sagt detta före mig, men jag vill gärna upprepa det. Hur kan man tala om en näringspolitik för tillväxt när innebörden hela tiden är att man skall göra nedläggningar? Precis som det också framgår av uttalandet är det inte bara en praktisk verksamhet som läggs ner. Det är inte bara en sysselsättning som försvinner. Hela framtidstron försvinner. I det perspektivet är det så oerhört viktigt att vi kan satsa och utveckla nya näringar. I grunden står vi och faller. Vår framtid beror på att vi kan ta oss ur detta samhällets ekologiska problem. Vi sviker på det allra djupaste och mest fruktansvärda sätt de människor som är direkt berörda, men också de uppväxande generationer där vi inte på allt sätt anstränger oss för att åstadkomma denna nya alternativa utveckling. Jag vill därför särskilt yrka bifall till reservationerna 8 Herr talman! Denna diskussion handlar inte bara om sockernäringen, utan också i hög grad om fisket. Jag tycker att man kan se paralleller. Fisket är en liten näring i vårt land och kommer säkert också att förbli en liten näring. Det är inte många tusen som är yrkesfiskare. Visserligen finns det i de efterföljande leden också människor som är verksamma inom fisket som näring. Men det är ändå en liten grupp. För den sakens skull får man inte tro att det är en betydelselös näring som inte vi behöver anstränga oss för att utveckla. Vi vet att i det globala perspektivet är fisket oerhört viktigt om vi skall ha någon som helst chans att klara vår planets livsmedelsförsörjning. I det globala perspektivet har också det svenska fisket sin plats. Det är viktigt, som även andra talare har sagt, att vi inte bara ger upp, att vi inte låter vårt fiske reduceras till att bli den bricka som vi är beredda att offra i det internationella spelet om handeln med jordbruksprodukter och om fisket som näring. Vi måste värna vårt fiske. Vi skall inte avreglera. Vi skall inte förändra betingelserna för vårt fiske i någon snabbare takt än vad man gör i de andra EFTA-länderna och i de länderna vi förhandlar med. Vi i från vänsterpartiet är glada att vi denna gång när jordbruksutskottet behandlade fisket lyckades med gemensamma krafter se till att fiskerilånen får vara kvar. Det är en av förutsättningarna för att den svenska fiskeflottan skall kunna anpassas till de förändrade betingelser som den har att möta. Jag vill i det sammanhanget gärna påpeka det som Lennart Brunander tog upp. Det är märkligt att folkpartiet, som är så oerhört angelägen om torsken i Östersjön, inte har dragit några slutsatser av det när det gäller satsningarna för att bygga en Öresundsbro. Bygget är ett allvarligt hot mot saltvattentillförseln och vattenutbytet i Östersjön och därmed också ett allvarligt hot mot torskfisket. Det kan man inte komma undan genom att skriva ordrika och tjusiga reservationer där man talar om att det är viktigt med torsken. Den lever inte vidare av det. Den lever bara vidare av att vattenut och inflödet i Östersjön fungerar. Jag tycker att folkpartiet skall tänka om när det gäller bron. Herr talman! Eftersom Jens Eriksson sade att detta är hans sista debatt, vill jag framföra att jag tycker att denna tid har varit lärorik. Jag är glad för att jag har fått arbeta dessa år i jordbruksutskottet tillsammans med Jens Eriksson. Vi är inte särskilt ofta eniga i sakfrågorna, även om vi står som gemensamma undertecknare på en reservation i just detta betänkande. Att vi är oeniga i sakfrågorna har inte hindrat att vi ändå har haft ett fint arbetsklimat i jordbruksutskottet. Till det har Jens Eriksson bidragit i hög grad. Jag kan visserligen inte mycket om fisket i dag heller. Men det lilla jag har lärt mig under dessa år, har jag verkligen Jens Eriksson att tacka för. Jag tror att han är en läromästare för oss alla i utskottet när det gäller fisket.

Herr talman! Denna dag har vi ägnat mycket tid åt regionalpolitiska frågor. Denna debatt till detta betänkande är i stor utsträckning regionalpolitik, om vi med regionalpolitik menar att ett visst område berörs i större utsträckning än andra områden. Det kan vi väl påstå att det gör i detta betänkande. Öland och Gotland berörs både vad gäller sockerbrukens framtid men också vad gäller I går var det här i huset en hearing om Öresundsbron. En av frågorna som berördes var fiskets framtid, då alldeles speciellt det framtida hotet mot torskfisket i Östersjön. Professorn i marinekologi Bengt-Ove Jonsson uttryckte sin stora oro för torskens framtid på grund av förändrade strömmar vid ett brobygge.

Redan utan brobyggandet är fisket hotat, bl.a. av en alltför kraftig utfiskning. Miljöpartiet de gröna anser att fiskekvoterna och fiskemetoderna skall ändras så att reproduktionen av fisk inte störs. Kvoterna måste utan undantag begränsas så att de står i relation till de resursuttag som är möjliga även på lång sikt. Här måste man också kartlägga behoven av utökad fredning av olika fiskarter, zoner och trålgränser. Detta betänkande berör just näringspolitik i tillväxt. Även om fisket på många sätt är hotat på grund av den miljö och alla de miljöskador som finns, bör även denna gren få en chans att ha en viss tillväxt. Vi har inom fisket i större utsträckning generationsskiftningar. Detta innebär naturligtvis byte av fiskebåtar osv. Det är därför glädjande att utskottet lyckades vända majoritetsförhållandet vad gäller lånen. Jag kan inte riktigt förstå varför regeringen över huvud taget lade ett sådant förslag när man pratade om näringsliv i tillväxt. För staten utgör lånen inte någon större kostnad. En annan viktig fråga som berör fisket är de kommande fiskerättigheterna och de internationella förhandlingarna. Vi i miljöpartiet anser inte att fisket får förhandlas bort för andra handelspolitiska intressen, vilket vi av och till har hört ryktas om. För att klara fisket och de problem som näringen står inför anser vi också att det är viktigt att man undersöker möjligheten att upprätta en fond som kan användas för att kompensera fiskare som drabbas av miljöbelastningarna. Det kan ju annars bli svårt att ställa krav på en minskning av fisket under vissa perioder för att klara fiskets framtid och reproduktionen. Herr talman! Jag skall också ta upp den andra fråga som berörs i detta betänkande och som likaledes är viktig, naturligtvis framför allt för Öland och Gotland, som berörs särskilt mycket av den. Det gäller frågan om en nedläggning av sockerbruken i Vi i miljöpartiet anser att ett sådant ställningstagande borde ha föregåtts av en konsekvensanalys. Regeringen brukar ju ofta tala om att det skall göras miljökonsekvensanalyser, men när får vi egentligen se dem? I det här fallet anser vi att vi inte har fått någon som helst miljökonsekvensanalys gjord. Det hade ju varit intressant att få en ordentlig genomgång av hur nedläggningen drabbar inte bara arbetstillfällena utan också miljön, både naturen och kulturmiljön. Jag vill säga till kammarens ledamöter att det fortfarande inte är för sent att kräva en sådan konsekvensanalys. Vi har tagit upp det kravet i vår reservation nr 13, och om ni stöder den kan vi kanske få till stånd en konsekvensanalys. En sådan analys borde leda till nya friska idéer om vad som kunde sättas in som ersättning för sockerbruken. Det skulle t.ex. ha varit mycket intressant att här få ett förslag om att den kommande etanolfabriken skulle förläggas till Mörbylånga. Då hade man räddat arbetstillfällena och hade också gett möjlighet till bevarande av mycket av den kulturmiljö som finns där i dag. Vi anser dessutom att man borde få en längre respittid. Fem år hade varit betydligt bättre. Då hade alternativen kunnat blomma upp, och man hade kunnat förbereda sig för en ändring av produktionen. När staten gör nedskärningar och neddragningar drabbas alltid människor. Det är ju då naturligtvis viktigt att det inte bara fattas snabba beslut utan att det också ges möjligheter till alternativ.

Jag skall inte mer gå in på det här, men jag vill avsluta med att yrka bifall till några av våra reservationer. Jag stöder givetvis samtliga dessa, men jag yrkar bifall till reservationerna 2, 9, 13, 23

Herr talman! När jag satt och lyssnade på debattinläggen här hörde jag Lennart Brunander säga att regeringen inte vet vad som är upp och eller ned. Låt mig skämtsamt säga att jag är övertygad om att regeringen i dag vet vad som är nedåt. I jordbruksutskottets betänkande JoU25 behandlas propositionen 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt, som bl.a. gäller avveckling av vissa branschstöd, myndigheterna på fiskets område och vissa anslagsfrågor. Till betänkandet har fogats 36 reservationer samt arbetsmarknadsutskottets yttrande AU4y om sockernäringen. Flera talare har i dag menat att rubriken på detta betänkande är felaktig, men vi skall komma ihåg att betänkandet behandlar bara en liten del av en omfattande proposition, som går in på flera andra områden. I betänkandet föreslås att stödet till sockerbruket på Öland skall upphöra efter 1992 års betsäsong och att stödet till sockerbruket på Gotland skall upphöra efter 1995 års betsäsong. Svensk sockernäring har i dag ett stort överskott av socker. De tre senaste åren har varit mycket goda för sockerbetsodlarna i Sverige, och de har fått skördar långt utöver det normala. Detta har lett till att vi har fått en överlagring av socker om 100 000 ton. Mot bakgrund av att vi i Sverige förbrukar ungefär 350 000 ton om året är detta överskott ganska stort. Vi har i Sverige under de senaste åren odlat sockerbetor på ca 50 000 ha. Eftersom överproduktionen är stor drar nu sockernäringen ner odlingen till ca 39 000 ha. Förändring sker också genom att man övergår från kontraktsbunden areal till kontraktsbunden volym. Riksdagen har i 1977 års jordbrukspolitiska beslut sagt att den svenska självförsörjningsgraden vad gäller socker vid normalskörd skall uppgå till 85 %. Nu vill centern enligt vad som framgår av dess reservation avskaffa detta beslut. Enligt de uppgifter jag har inhämtat importeras i dag inte något socker till svensk konsumtion. Det socker som importeras förädlas och exporteras igen. Därför kommer förslaget i realiteten inte att ha någon betydelse. Reservanterna i reservation 4 är när det gäller export av socker, om jag förstår dem rätt, ute efter ett tvåprissystem. Riksdagen beslutade så sent som den 9 juni förra året i samband med livsmedelspolitiken att kollektiv exportfinansiering skall upphöra. Att i det här läget införa en sådan reglering för en produkt för vilken ett sådant system inte funnits tidigare anser jag skulle strida mot grundtanken i beslutet om en ny livsmedelspolitik. Vidare skulle en svensk subventionerad sockerexport inte vara i linje med åtagandena i GATT-förhandlingarna. En subventionerad export skulle bl.a. strida mot överenskommelsen i GATT i april 1989 om att inte överskrida då gällande stöd och skyddsnivåer inom jordbrukssektorn. Sockerbolaget har i dag en monopolställning. Detta kan man naturligtvis ha synpunkter på, men det kan inte vara riksdagens uppgift att avskaffa monopolet. Det finns flera reservationer om sockerbruken på Öland och på Gotland. Flera talare har framfört och kommer väl att framföra synpunkter på detta. I Sverige har vi i dag sex sockerbruk i gång, nämligen utöver de båda öbruken också fyra bruk i Med tanke på den överproduktion som vi har samt den strukturrationalisering som är nödvändig för upprätthållande av konkurrenskraften är en minskning av antalet sockerbruk nödvändig. Riksdagen ställde sig den 9 juni i fjol bakom följande uttalande: ''Sockernäringen bör ges möjlighet att utvecklas och göra nödvändiga strukturrationaliseringar.'' T.o.m. Annika Åhnberg ställde sig bakom det här. Därför är jag litet förvånad över hennes ton i talarstolen när hon står och i en mer gråtande anda ojar sig över att man skall lägga ned sockerbruken. Utskottet, och där har ju även Annika Åhnberg varit med, säger vidare i betänkandet: ''När det gäller behovet av regional och arbetsmarknadspolitiska insatser hänvisade utskottet i beslutet till vad som anfördes i propositionen om åtgärder för att underlätta anpassningen och finna alternativ sysselsättning för de människor som friställs från sockerbruken.'' Det fanns inga reservationer om detta i juni månad förra året. Det var med andra ord klara signaler till Sockerbolaget och regeringen om att riksdagen står bakom en strukturrationalisering här och att sockerbruk måste offras. Överenskommelsen med Roma sockerbruk skall vara i drift t.o.m. 1995 år kampanj. Ett särskilt stöd utgår ju till för att ö-bruken skall kunna vara i drift. Därutöver har det utgått ett arealbidrag med 3,5 milj.kr. All nedläggning i en region, oavsett vad det är, känns naturligtvis hård för engagerade politiker, men givetvis även för berörda personer och sysselsatta inom näringen. Att förlänga stödet nu under ytterligare år är att förlänga ett lidande. Det är inte till glädje för någon, tror jag. Egentligen kan vi inte styra Sockerbolaget. Som företag kunde de sagt nej till det särskilda stödet och lagt ned bruken omedelbart. Jag fick också ett brev i går från Sockerbolaget. Det har tydligen ställts till samtliga ledamöter i jordbruksutskottet. Där säger man, att med anledning av gränsskyddet är situationen den att man tänker lägga ned Mörbylånga sockerbruk direkt och Roma sockerbruk under 1992 års kampanj. Man säger vidare att detta är en nödvändighet om gränsskyddet genomförs. Men om detta skall betraktas som ett hot från ett monopolföretag eller om det blir verklighet återstår att se. Det bevisar ändå att vi inte kan styra Sockerbolaget från riksdagens bänkar om de bestämmer sig för att lägga ned ett bruk. Så kommer tydligen att ske också. Men Sockerbolaget har fel. I samband med beslutet om ny livsmedelspolitik har ju lantbruket kompenserats med bl.a. inkomststöd. I det här fallet får väl betpriset minskas och kompenseras med inkomststödet. Därför skall man inte behöva komma med sådana här hotelser. Det skäl som Sockerbolaget anför är inte hållbart. Jag anser att detta monopolföretag borde ha en bättre moral. De har under flera år erhållit statligt stöd för att hålla bruken i gång. Det tidigare arealbidraget om 3,5 miljoner som nu har upphört kommer att användas för att förstärka länsanslaget i resp. län. Vidare skall de andra frigjorda medlen efter nedläggningen av resp. bruk användas för regional utveckling. Vidare har både Gotlands och Kalmar län fått sig tilldelat regionalpolitiska pengar i sitt länsanslag. Därutöver, och jag vill betona det, måste också Sockerbolaget ta sitt ansvar och eliminera de negativa verkningarna av en nedläggning. Herr talman! Till sist under sockeravsnittet vill jag citera några rader från arbetsmarknadsutskottets yttrande: ''Målsättningen bör givetvis vara att försöka få fram alternativ sysselsättning till den av regeringen föreslagna tidpunkten för upphörande av stödet. Skulle det emellertid bli problem att hinna få fram alternativ får regeringen återkomma i ärendet till riksdagen.'' Herr talman! Jag skall nu övergå till att tala något om fisket. De frågor som varit föremål för en mer ingående diskussion, och som också varit föremål för uppvaktning av utskottet, är regeringens förslag till minskning av anslaget till de regionala fiskeenheterna på länsstyrelserna. Det är den frågan som varit mest diskuterad i utskottet när det gäller de här avsnittet. fr.o.m. den 1 juli i år upphör de nuvarande fiskenämnderna som finns i de olika länen. De kommer att ingå i den s.k. samordnade länsförvaltningen och blir där på en del platser en egen enhet. Majoriteten i utskottet, dvs. socialdemokraterna och miljöpartiet i det här fallet, har i betänkandet uttryckt att det är viktigt att den regionala kompetens som i dag finns på länsplanet vad gäller fiskefrågor bibehålls. En bantning av anslaget med fiskerikonsulenter. Vi anser att det är bättre att denna minskning i största möjliga mån sker på det centrala fiskeriverket. Men det är också viktigt att betona att länsstyrelserna tar sitt ansvar för fiskefrågorna och uppmärksammar dessa vid anslagen för sina områden. Folkpartiet efterlyste ett handlingsprogram för insjöfisket. Som framgår av betänkandet kommer fiskeristyrelsen att lägga fram ett sådant under innevarande budgetår. När det gäller reservationerna 18, 19 och 20 tänker jag inte kommentera dessa, eftersom de yrkanden som förekommer där är återkommande. De har varit föremål för flera diskussioner här i kammaren tidigare. Det gäller fiskarnas yrkesutbildning, och det gäller en fond för yrkesfiskare. Jag hänvisar till tidigare betänkanden. Jag är något förvånad över folkpartiets och miljöpartiets reservationer vad gäller laxfisket och skyddet för den naturproducerade laxen. Som framgår av betänkandet är det mycket viktigt att åtgärder vidtas för att bevara den vilda laxens fortlevnad. Detta är oerhört viktigt för ett bra laxfiske i Östersjön. Men det måste vara myndigheten, dvs. fiskeristyrelsen, som innehar kunskapen och kan göra de rätta bedömningarna om fredningstiden eller om fredning inom vissa områden. Det är fiskeristyrelsen som sköter regleringen av det kustnära fisket och av fisket i våra älvar. Vi driver också denna fråga internationellt från svensk sida. Där är framgångar att vänta. Detta är viktigt eftersom laxen naturligtvis inte känner var gränser mellan olika länder går. Laxfond Vänern har också varit föremål för debatt i kammaren vid ett flertal tillfällen. Fonden har våren 1990 fått 2 miljoner av regionalpolitiska medel. Vidare har regeringen den 11 april i år beslutat att tilldela Älvsborgs län 2 miljoner för detta ändamål. Därutöver har riksdagen under våren i år beslutat att införandet av fiskevårdsavgifter skall utredas. Om fiskevårdsavgifter kommer att införas kan delar av de här medlen också användas till Laxfond Vänern. Då bör det inte vara aktuellt med någon ny medelsanvisning i avvaktan på den här utredningen samt med hänsyn till den medelstilldelning som har skett. När det gäller konkurrensneutraliteten mellan EFTAs fiskenationer är förutsättningarna fastlagda i en överenskommelse. Här gäller det för den svenska regeringen att noga följa utvecklingen i de andra länder som undertecknat överenskommelsen. Jag har förtroende för att regeringen ser till att andra länder också följer överenskommelsen. Därför finns det inte någon anledning att vidta andra åtgärder från riksdagens sida. Regeringen har i propositionen föreslagit att fiskerilånen skall försvinna. Majoriteten i utskottet har ansett att lånen skall vara kvar. Dessutom föreslås en höjning av lånesumman från 1,5 till 2,5 milj.kr. Vi socialdemokrater anser att i det trånga ekonomiska läge som Sverige befinner sig i, där besparingar och indragningar sker på flera håll, är det på sin plats att fisket också får bidra. Därför har vi reserverat oss mot majoritetsbeslutet. Fiskerilånen är mycket gynnsamma. Utöver lånen som amorteras med en räntesats på två tredjedelar av diskontot betalas även en del ut som bidrag. Inte någon annan näring i Sverige har så fördelaktiga lån. Lånen kom till en gång för att rusta upp den svenska fiskeflottan. Så har också skett under ett flertal år. Göteborgsområdet, fördelade på 44 lån. Det är inte i denna del av landet, anser jag i alla fall, som fiskeflottan är i störst behov av upprustning. Men det är ost och sydkustflottan. Vi säger därför i likhet med regeringen att 5 miljoner bör avsättas genom prisreglering för strukturella åtgärder inom fiskeflottan på ostkusten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 35 och avslag på övriga reservationer samt i övrigt bifall till utskottets hemställan. Jag skulle till sist vilja, som några andra har gjort, säga ett tack till Jens Eriksson, eftersom detta är Jens Erikssons sista fiskedebatt. Jens Eriksson och jag har under mina år här i riksdagen haft flera fiskedebatter. Jag uppskattar Jens Erikssons kunskaper i fisket. Han är en mycket duktig debattör. Tack, Jens Eriksson!

Herr talman! Det verkar inte som Kaj Larsson anser att riksdagen har någon viktig roll. Vi kunde ingenting göra för sockerbruken, sade Kaj Larsson. Vi kunde inte heller göra någonting för att skydda Östersjöfisket och laxen, utan det skulle fiskeristyrelsen sköta, fortsatte han. Jag är förvånad. Jag sitter inte i fiskeristyrelsen och jag vet inte om Kaj Larsson möjligen kan göra det. Om jag skall påverka samhällsutvecklingen, måste jag naturligtvis göra det utifrån min position. Jag anser att riksdagen har en viktig roll. Det är där som jag kan vara med och påverka. Jag kan rakt inte förstå varför vi får allt detta material från regeringen, om vi inte skall vara med och påverka. Varför skriver man till oss om sockerbruken och nedläggningen av dem? Varför har man åsikter om att fiskerilånen osv. skall dras in, om vi inte skall vara här och fatta beslut? Är det inte här vi skall vara med och påverka? Detta knapptryckande måste väl ändå ha någon betydelse. Tittar inte regeringen på hur vi röstar? Jag anser att det faktiskt är riksdagen som är det beslutande organet i det här landet, än så länge i alla fall. Det är angeläget att poängtera att riksdagen har en viktig roll i stället för att komma och påstå att vi inte har något med saken att göra eller att vi inte skall tycka till i olika frågor. Kaj Larsson påstod att det inte fanns någonting att göra för sockerbruken i nuläget, därför att man där är helt självsvåldig och kan göra precis som man vill. Men Kaj Larsson sade att vi kunde komma med alternativ. Då skulle jag vilja veta vilka alternativ regeringen förbereder för dessa orter som nu drabbas. Finns det några förslag till alternativ? När får vi se en konsekvensanalys? Vi står tillsammans bakom skrivningen om fiskeristyrelsen. Det står inte att hela biten skall tas från fiskeristyrelsen, utan det står -- för alla som kan läsa innantill -- ''i möjligaste mån''. Det är självklart att om fiskeristyrelsen har fått arbetsuppgifter att utföra, kan man inte bara strunta i dem. I så fall får man inte göra några neddragningar. Då får länsstyrelserna se till att det tillförs pengar till den regionala kompetensen. Det är viktigt för att den regionala kompetensen skall kunna bibehållas.

Herr talman! Jag hoppas att det var av tidsskäl som jag inte fick något svar på min fråga om regeringen har tittat på några alternativ. Vi har inte fått se någon konsekvensanalys av vad som händer med odlingslandskapets natur och kulturmiljövård. Redan innan beslutet om nedläggning av sockerbruket fattades hotades just kulturlandskapet av den jordbrukspolitik som fem partier i riksdagen enades om. Nedläggningen av åkermark var och är viktigare än att minska produktionen via ett mer ekologiskt jordbruk. Jag tycker att vi borde få alternativen och konsekvenserna något mer belysta i denna debatt. Vad som händer med landskapets natur och kulturmiljö på Öland och Gotland är faktiskt mycket viktigt. Vilka alternativ finns? Vilka satsningar tänker regeringen göra?

Herr talman! Nästan under hela min sexåriga tid i riksdagen har sockerbruket i Mörbylånga varit med i den politiska bilden. Den bilden har varit en hotbild. Sockerbolaget vill inte driva så små enheter som Mörbylånga och Roma, även om de vore lönsamma. Om detta vet man ingenting, eftersom någon särredovisning aldrig lämnas. Att sockerbolaget inte var intresserat fick jag helt klart för mig när jag hösten 1989 gjorde ett flera dagar långt studiebesök på huvudkontoret i Malmö för att lära mer om deras synsätt. Sedan dess har sockerberget också växt, som här har omtalats. Även om detta bara motsvarar en tredjedels års konsumtion är det naturligtvis en belastning för bolaget i den situation som nu har uppstått. När sedan staten vill minska sina utgifter med de 12 Mörbylånga och mitt parti till stor del tyvärr delar denna uppfattning är förutsättningarna för fortsatt drift och därmed betodling helt borta -- staten är i detta fall detsamma som socialdemokratiska partiet. Jag hade hoppats att slippa uppleva denna dag i riksdagen, för det är en sorgens dag för oss med intresse av och anknytning till denna bygd. I detta sammanhang vill jag uttrycka min beundran för den kamp, senast manifesterad här i dag, som betodlare och anställda vid bruket fört alltsedan hoten började torna upp sig på samma sätt som åskmolnen från Ölands horisont ofta samlar sig över fastlandet -- men nu kommer ovädret även över sundet. En tanke måste också gå till de betodlare på fastlandet i Kalmarbygden och i Blekinge som också varit beroende av att Mörbylångabruket kunnat ta hand om deras betor. Skall de betorna fraktas till Skåne 1993 eller upphör all odling? För egen del vände jag mig i tisdags direkt till Procordias styrelse och ägare, som då var samlade till bolagsstämma. I första hand riktade jag en uppmaning till dem att ge betodlare och bruk ytterligare några års frist, för att underlätta en omställning som nu kommer mycket abrupt. I andra hand vädjade jag till Procordia ''att överväga en kraftfull innovativ insats utöver de nu utlovade 10 milj.kr. för att skapa ny sysselsättning i området. Jag kan lova att länet självt kommer att arbeta mycket aktivt, men i denna svåra nedläggning, som berör ca 600 personers utkomst och som tar bort själva livsnerven på södra Öland, behöver länsinvånarna det ytterligare stöd som Procordia är närmast att ge.'' Jag har inte stora förväntningar på vad det faktum att jag steg upp och yttrade mig på bolagsstämman kan leda till. Möjligen kan det leda till en aktivare insats för att lägga någon ytterligare verksamhet ur Herr talman! Avslutningsvis vill jag betona att länsmyndigheterna kommer att göra allt för att motverka den negativa effekten av det beslut som riksdagen förmodligen kommer att fatta. I den förra debatten betonade jag nödvändigheten av höjda länsanslag i denna situation. Det kravet upprepar jag här. Men för att dessa skall hinna få effekt behövs ytterligare några år med fortsatt sockerdrift. Jag kommer därför i voteringarna att stödja det yrkande som framläggs om detta. Jag kan bara beklaga att jag inte fått hela partiet med mig. Men jag vet att några, bl.a. Charlotte Branting, stöder samma förslag. Till allra sist vill jag bara beklaga om Roma på Gotland kommer att gå samma öde tillmötes som Mörbylånga. Respittiden på fem år måste kraftfullt utnyttjas, helst för att trygga fortsatt drift, i annat fall för att få fram alternativ. Men finns det ett bättre alternativ än betan själv?

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande Sockerbolaget som ägare har krävt nedläggning av produktionen på Öland redan vid 1990/91 års kampanj. Regeringen kräver dock en avvecklingsperiod på två resp. fem år för Öland och Gotland. Jag anser att man måste ge förutsättningar för alternativ produktion såväl på Gotland som på Öland och på det sättet klara sysselsättningen och en bättre övergång. Dessa krav har framförts vid olika uppvaktningar inför utskottet av såväl myndigheter och odlare som fackliga organisationer. Alla som uppvaktat har inte redovisats i utskottets betänkande, men även de fackliga organisationerna har varit med för att hävda rätten till en vettig avvecklingsperiod också för Mörbylånga. Herr talman! LO-distriktet i sydöstra Sverige har tagit initiativ till förändringar av produktionens inriktning vid Mörbylånga sockerbruk. Projektet bygger på alternativa drivmedel i transportsystemet för person och lastbilar, bussar m.m. Jag kan konstatera att Saab i dag har redovisat en ny bilmotor som kommer att efterfråga just den typen av drivmedel. Projektet innehåller också ett förslag om att utveckla en olja för hydrauliksystemet, för att på så sätt bidra till bättre miljö. Allt är byggt på en storsatsning på alkoholer, vegetabilisk olja och i viss mån biogas. Basen är jordbruksprodukter, exempelvis raps och rybs men speciellt sockerbetor. Projektgruppen består av representanter för myndigheter, företag, jordbrukarnas organisationer samt de anställdas fackliga organisationer. Dess arbete bygger på de miljö och energibeslut som vi här i riksdagen tidigare har lagt fast. Jag vill gärna säga beträffande de målen säga att vi senast 1995 skall ha en produktion av etanol på minst 50 000 ton, vilket är lika med dagens importvolym. Vi skall också få fram mer än 80 000 ton vegetabilisk olja, som är dagens förlustexport, fördelad på 40 000 ton hydraulikolja och 40 000 ton omestrad olja. Här har vi en möjlighet att uppfylla såväl de trafikpolitiska målen som energipolitiska och miljöpolitiska mål som riksdagen tidigare har antagit eller kommer att lägga fast under de närmaste veckorna. Motivet för en ökad användning av vegetabilisk olja för tekniskt bruk är inte minst att jordbruket kan uppnå en effektiv användning av åkermarken. Vidare kan det öppna landskapet bibehållas utan de samhälleliga kostnader som annars skulle bli nödvändiga. För industrisektorn gäller det att utveckla miljövänliga produkter, baserade på vegetabiliska oljor. Inom en nära framtid kan storskaliga förändringar väntas i fråga om produktval beroende dels på hälso och miljöaspekter, dels på övergripande energiaspekter. För närvarande pågår det för transportsystemet försök med etanoldrivna bussar i Stockholm. Detta sker både för att minska de skadliga utsläppen och för att pröva ny teknik. Det nuvarande skatte och avgiftssystemet för petroleumbränlsen gör att alternativa drivmedel måste utvecklas. Motiven för stöd är flera, främst miljö-, hälso och energipolitiska målsättningar. Det är därför som vi arbetar med projektet. Beträffande samhället finns det en rad motiv för att samhället bör bidra till att utveckla dels befintliga produkter med vegetabilisk oljebas, dels utveckla nya tillämpningar för både olje och bioprodukter. På sikt bör petroleumbaserade produkter inom många områden ersättas med vegetabilisk dieselolja. Det avgörs givetvis på grundval av vilken konkurrenskraft som finns, men det värde samhället sätter på miljö-, hälso och regionalpolitiska aspekter måste givetvis vägas in. På det här sättet har vi i sydöstra Sverige försökt att nå lösningar för att kunna få en avveckling som inte innebär att det skapas en arbetslöshet utan att man kan utnyttja den mark och de resurser som finns, inte minst den kompetens som finns såväl i jordbrukarleden som i Fabriksarbetareförbundets olika medlemsgrupper. Med hjälp av ett regionalt samarbete mellan myndigheterna, näringslivet, högskolan och fackliga organisationer kan en mjuk övergång från produktion av socker till produktion av biomassa också ge en möjlighet att övergå till en självfinansierad alternativform och därmed ge en öppning för framtiden. För att ytterligare utveckla alternativa drivmedel bör regionala försök initieras för produktion av en grön biomassa baserad på alkohol och en rad växter som bas. Dessutom bör också skogsavfallets lämplighet som underlag prövas. En utveckling av rapsoljan ser arbetsgruppen som ännu en möjlighet. Vi ser stora möjligheter att med ett regionalt utvecklingsarbete inom bränsleområden skapa förutsättningar för att minska avståndet mellan olika motverkande mål och bevara möjligheten till en lokal utveckling baserad på just det vi i dag producerar i regionen. För att klara detta fordras en övergångstid för omställningen. Det behövs för de anställda, för jordbrukarna, för odlingscykeln och för de nya basprodukterna. För detta krävs en omställningsperiod som är längre än två år. Jag yrkar därför avslag på utskottets hemställan beträffande den att-sats som berör mom. 7 och bifall till det särskilda yrkande som Lena Öhrsvik tidigare i kväll har framställt. Om det yrkandet avslås före slutvoteringen avser jag att stödja reservationen vid morgondagens slutvotering under mom. 7.